Fru talman! Under rubriken för överläggningsämnet döljer sig en fråga som brukar gå under beteckningen friköp och inlösen av historiska arrenden. Beteckningen kan ge intryck av något harmlöst eller oskyldigt, av något som inte berör eller utmanar rättssamvetet eller rättsmedvetandet. Ingenting kan emellertid vara mera felaktigt. Vad saken gäller — med en korrekt varudeklaration — är helt enkelt att beröva en grupp jordägare deras egendom mot deras vilja till förmån för dem som genom avtal brukar marken. Ett sådant förfarande är självfallet straffbart enligt gällande rätt. Det är ett allvarligt brott enligt brottsbalken att tillägna sig annans egendom, att angripa annans äganderätt. Det heter stöld på oförfalskad svenska. Ett mått på rättstillståndet och på den rättsliga kvaliteten i ett land är innehållet i och omfattningen av den katalog över frioch rättigheter som tillkommer landets medborgare och som värnar dem mot övergrepp från staten och kollektivet. Vilka i folksjälen eller i rättsmedvetandet nedlagda rättigheter finns uttryckta eller bekräftade i konstitutionen? — det är frågan. Att yttrandefriheten och tryckfriheten är skyddade i vår regeringsform är uppenbart, men hur är det med äganderätten? Grundlagen skyddar här den enskilde enligt ordalagen bara från sådana tvångsavhändanden som sker utan ersättning för förlusten. Denna brist i regeringsformen utfylls i realiteten numera av Europakonventionen som Sverige anslutit sig till, varvid förklarades att vår regeringsform väl motsvarade den rättsliga standard som konventionen ger uttryck för. I artikel 1 av tilläggskonventionen stadgas: ”Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall lämnas okränkt.

Lagrå 7 det hänför sig i sitt uttalande till Europadomstolens dom i Sporrongoch Lönnrothmålet där domstolen just uppställer ett sådant villkor . Europakonventionen anses visserligen ej formellt utgöra del av svensk intern rätt, eftersom den inte införlivats med vår inhemska rätt genom transformation eller inkorporering. Sverige har här ett dualistiskt system, till skillnad från EG som bygger på ett monistiskt synsätt. Å andra sidan är det en accepterad tolkningsprincip hos oss att rättstillämpande organ presumerar att svensk intern rätt står i överensstämmelse med internationell rätt, sådan den kommit till uttryck i av Sverige ratificerade internationella konventioner. Spörsmålet beskrivs närmare av professor Bernitz i en artikel i Juridisk tidskrift 1989 s. 63. Innan jag lämnar Europakonventionen vill jag understryka att konventionen har till syfte att skapa en minimistandard för den rättssäkerhet och det rättsskydd som varje medborgare i det fria Europa har rätt att göra anspråk på, en minimistandard och inget mera. Fru talman! Det är mot denna bakgrund som majoritetens beslut att ge rättsligt godkännande åt annektering och beslagtagande av annans egendom skall bedömas. Närmare uttryckt innebär majoritetens ståndpunkt att det — med utskottets ordval — skall införas en friköpsrätt vid historiska arrenden. Man är dock inte nu beredd att ange hur denna rätt skall vara beskaffad eller utformad. Det överlämnas åt regeringen att bestämma. Regeringen skall med andra ord återkomma till riksdagen med en proposition i ärendet. Till frågan om denna ståndpunkts förenlighet med vår konstitutionella rät återkommer jag strax. : I arrendets idé ligger att den ena parten ställer kapital i form av jord och annan fast egendom till den andra partens förfogande mot det att den senare åtar sig att bruka jorden. Förfarandet är detsamma som då t.ex. innehavaren av en bilverkstad hyr lokal av en fastighetsägare för att kunna driva sin rörelse där. Det har tidigare funnits tankar på att låta arrendatorer helt generellt tvångsvis förvärva den arrenderade marken. Bakgrunden är att det inte hittills — dvs. före den 30 november 1989 — i svensk rätt förekommit att arrendator har kunnat lägga beslag på jordägarens mark mot dennes vilja — tvärtom. År 1956 uttalade riksdagen att en lagstiftning för arrendatorer skulle innebära ett mycket långt gående ingrepp i den enskilda äganderätten och sannolikt komma att medföra att jordägarna blev obenägna att upplåta jord på arrende. Tankarna på tvångslösen, expropriation, dök emellertid upp igen. De blev effektivt avlivade av arrendelagskommittén i betänkandet Arrenderätt 2 . Betänkandet är underskrivet av generaldirektören Ingvar Widén och riksdagsmännen Thorsten Larsson, centerpartist och Sven Lindberg, socialdemokrat. I gengäld har arrendatorn efter hand erhållit rättsliga befogenheter över marken genom besittningsskydd, förköpsrätt och rätt att överlåta arrendet som i viktiga hänseenden motsvarar äganderätt. Även i detta sammanhang kan man hänvisa till reservationen. Begäret efter vissa jordägares egendom har dess värre inte gått att utrota helt och hållet. Taktiken är emellertid nu en annan. Nu riktas inte angreppet mot jordägarna som sådana utan främst mot några få som råkat äga sina fastigheter under längre tid, om man ser till det sammanlagda släktinnehavet. Dagens ägare av mark kan inte — det måste vara tanken bakom — göra anspråk på ett och samma mått av skydd utan dettas kvalitet är beroende på om föräldrarna en gång i tiden ägt marken före ägaren. Lagen gäller inte lika för alla; den växlar från person till person. För fullständighetens skull bör det nämnas att den begärliga marken kan tillhöra även vissa juridiska personer, nämligen kyrkan, staten, Uppsala universitet och ett okänt antal stiftelser. Inte heller den nu nämnda taktiken är ny. Den utnyttjades för omkring 25 år sedan i försök att kunna tvångsförvärva fideikommissegendom då denna institution avvecklades år 1963. Riksdagen avslog då motioner om friköpsrätt för fideikommissarrendatorerna med motivering att bärande skäl för en sådan rätt inte anförts och att dessa inte borde komma i åtnjutande av en förmån som de inte med större rätt än andra arrendatorsgrupper kunde göra anspråk på. Som jag nämnt avvisade arrendelagskommittén år 1981 tanken på expropriation av jordägarens mark till förmån för arrendatorn. Som en utlöpare av denna sattes år 1984 ytterligare en utredning i sjön, som enligt direktiven förutsättningslöst skulle pröva om en friköpsrätt borde införas för innehavare av vad som kallats historiska arrenden. Uppdraget fullgjordes genom betänkandet Friköp vid historiska arrenden . Utredningen avstyrker efter en grundlig analys av ämnet tanken på en sådan friköpsrätt. Helt parentetiskt anmärker utredningen att nuvarande fideikommiss inte till någon del har karaktär av kungliga förläningar. Det fanns en reservant i utredningen. För honom var det avgörande att marken blivit utarrenderad före den 1 januari 1900, inte att arrendatorn brukat jorden särskilt länge. Här skulle det — märkligt nog — räcka med minst fem års innehav. Utredningen blev remissbehandlad. Som framgår av reservation 1 instämde nästan samtliga remissorgan i utredningsmajoritetens ståndpunkt. Det kan påpekas att bland dessa remissorgan finns — förutom domstolar, kammarkollegiet, domänverket, Uppsala universitet och lantbruksstyrelsen — även Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges jordbruksarrendatorers förbund och Sveriges jordägareförbund. Slutsatsen kan inte bli någon annan än den som vi reservanter dragit, nämligen att införande av en — med majoritetens språkbruk — friköpsrätt inte har nämnvärt stöd i det svenska samhället. Det hade legat nära till hands att tro att denna utredning, i förening med det massiva stöd som den erhållit bland remissorganen, definitivt skulle ha tillintetgjort tanken på expropriation av arrendemark i någon form. Men tyvärr lever begäret efter annans egendom kvar i begränsade kretsar. Insatser från massmedia — i en ansedd morgontidning kallade för kloakjournalistik — har dess värre bidragit till att göra ämnet inflammerat med förlöpningar om livegenskap och liknande i dagens Sverige. Det förslag som nu föreligger från majoritetens sida innebär som nämnts att arrendatorer skall ha rätt att tvångsvis inlösa sina arrendeställen, om ar rendet kan betecknas som historiskt. Majoriteten vägrar emellertid att uttala sig om hur kretsen skall bestämmas. Dock framgår att majoriteten underkänner den ståndpunkt som den socialdemokratiske reservanten i utredningen intagit och som innebar att det räckte med fem års innehav, bara marken varit utarrenderad sedan år 1900. Vad säger då majoriteten om de rättsliga förutsättningarna för detta expropriationsliknande tvångsförvärv, som ju innebär att en enskild berättigas att tillägna sig en annan enskilds egendom? Som jag nämnt får expropriation ske endast för tillgodoseende av allmänna ändamål, sedan det allmänna intresset befunnits väga tyngre än skyddet av den enskildes grundläggande rättigheter. Självfallet berör utskottet inte alls frågan — av helt förståeliga skäl. Helt obekymrad är man dock inte. Avslutningsvis — men först i en sista mening — uttalar utskottet nämligen att det är angeläget att regelsystemet utformas så att Sverige inte åsidosätter sina förpliktelser enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Detta är allt. Uttalandet är naturligtvis bättre än ingenting alls — men det avslöjar inställningen till Europakonventionen, som uppfattas uteslutande som möjligt hinder för genomdrivandet av majoritetsuppfattningen. Fru talman! Inte så sällan kan en beslutsfattare, i efterhand, säga sig att det kanske inte hade så stor betydelse vilken uppfattning som segrade vid det aktuella tillfället. Det fanns skäl för båda ståndpunkterna. Så är det inte här. Vi bevittnar nu hur en riksdagsmajoritet har för avsikt att utrusta en grupp arrendatorer med laglig befogenhet att bemäktiga sig annans egendom. Som försvar för detta exempellösa eller historiska rättsövergrepp har jag mött uppfattningen att skadan drabbar så få, en ståndpunkt som gör mig på ett sätt ännu mer beklämd. Några få blir på grund av sitt ringa antal tillåtet villebråd. Alla skall behandlas lika inför lagen. Och lagen skall vara lika för alla. Dessa fundamentala teser slås fast redan i våra gamla domarregler. Den 30 november är en mörk, mycket mörk, dag för rättsstaten Sverige. Jag yrkar bifall till reservation 1. Till sist vill jag ändå uttrycka den förhoppningen att regeringen, och då närmast justitieministern, besinnar sitt ansvar för rättsordningen och för de rättsprinciper som våra gamla domarregler ger uttryck för, nämligen att makt inte brukas så att orätt begås mot enskild. Så länge ingen proposition framlagts för riksdagen har ingen skada hunnit ske. Och rättsstatens anseende har inte blivit definitivt fläckat.

Fru talman! Det är både en principiell rättsfråga och en emotionell, värdeladdad och i vid mening social fråga som vi i dag skall avgöra i riksdagen, nämligen förslag om införandet av förköpsrätt vid historiska arrenden. Beslutet blir definitivt bestämmande för framtiden inte enbart för dem som i dag berörs utan även för kommande generationer. Frågans avgörande kommer utan tvivel att totalt påverka samhällets syn på äganderätten, inte enbart på s.k. historiska arrenden. Frågan om arrendatorernas ställning och friköpsrätt har under senare decennier varit föremål för utredningar, remisser, riksdagsbehandling och lagstiftning. Jag vill först erinra till en del om tidigare utredningar och lagstiftning. Före jordabalkens ikraftträdande i januari 1972 hade jordbruksarrendatorerna i vissa fall förköpsrätt enligt en lag från 1943 om arrendatorers förköpsrätt. Avsikten med lagen, som var tvingande, var att trygga arrendatorernas besittning och motverka försäljningar av arrendefastigheter. Vidare avsåg förköpsrätten s.k. sociala arrenden och omfattade högst 50 ha odlad jord. När jordabalken infördes avskaffades förköpsrätten. 1985 återinfördes en lag om förköpsrätt. Avsikten var också då att trygga arrendatorernas besittning mot risken att tvingas lämna sin bostad och sitt arbete. Om arrendatorn nu vill använda sig av sin förköpsrätt anmäls detta till inskrivningsmyndigheten, som har skyldighet att underrätta jordägaren. Ett arrendeställe kan sålunda inte säljas utan att den arrendator som har gjort intresseanmälan eller hans dödsbo har erbjudits att förvärva stället. Jag anser, fru talman, att det är viktigt att framhålla att denna möjlighet finns i dag, liksom att det tidigare funnits möjligheter till friköp i vissa fall. Men några regler som ger arrendatorn rätt att friköpa arrendestället finns sålunda inte nu. Före 1977 fanns ensittarlagen, som gav vissa arrendatorer rätt till friköp. Avsikten med den lagen var främst att skydda egnahem som uppförts på arrenderad mark. 1981 kom betänkandet om Arrenderätt 2, som Allan Ekström erinrade om i sitt anförande. Där hade man utrett frågan om friköpsrätt. Man kom där fram till att friköpsrätten är förenad med så stora nackdelar att dessa på intet sätt vägs upp av den förmån som skulle komma vissa arrendatorer till del. Man definierade ordet friköp som ett expropriationsliknande tvångsförvärv som sker på arrendatorns initiativ. Slutsatsen var att förslaget skulle innebära ett långtgående ingrepp i jordägarens rätt att disponera över sin egendom, och utredningen avstyrkte förslaget. 1986 kom nästa utredning, betänkandet Friköp av historiska arrenden. Även denna utredning avstyrkte en lag om friköp. En av ledamöterna reserverade sig, vilket också relaterades här tidigare. Frågan är sålunda noga beredd. Vad menas då med ett historiskt arrende? Det finns inte någon allmänt vedertagen innebörd. Utredningen stannade för sin del för begreppet att historiskt arrende bör anses föreligga om en arrendator eller närstående innehaft arrendestället sedan omkring 1920, dvs. grovt räknat två generationer. I majoritetsförslaget i lagutskottets betänkande LU 1989/90:6, som vi behandlar i dag, beskrivs historiska arrenden som ”ett arrendeställe som innehafts av samma släkt i generationer”, dvs. ytterligare en obestämd definition. 1986 års friköpsutredning kom fram till att en friköpsrätt skulle få ett drag av godtycklighet. Det fanns ju ingen naturligt avgränsad grupp. Det ligger i sakens natur att verkligt starka skäl måste kunna anföras för att gynna en grupp framför det övriga arrendatorskollektivet, anser jag. Det blir krångligt, kostsamt, arrendeavräkningar, domstolsförfarande m.m. och större mått av skälighetsbedömningar än vanligt i lagstiftningsarbetet. Här handlar det ju om tvångsingrepp i enskildas rättigheter. Om man bortser från det praktiska förfaringssätt som följer med en friköpsrätt vill jag ändå speciellt här i kammaren i dag och inför dem som lyssnar på läktaren uppehålla mig vid själva grundprincipen om äganderätten. Vi i folkpartiet kan inte bortse från att en friköpsrätt som sker mot ägarens vilja —i detta fall jordägaren — innebär ett starkt ingrepp i den enskildes äganderätt, en tillämpning som vi på intet sätt kan acceptera. Det är också på sin plats att erinra om Europakonventionen, som Sverige anslutit sig till, och frågorna om mänskliga frioch rättigheter. Där finns föreskrivet att fysisk och juridisk persons rätt till egendom skall lämnas oinskränkt. En expropriation i enskilt fall, vilket skulle bli fallet i Sverige om majoritetsförslaget vinner bifall och det kommer en lag om detta, kommer att stå i strid med konventionen. Är det ett önskemål från socialdemokraterna och utskottsmajoriteten att vi skall bryta med Europakonventionen? Folkpartiet anser att personlig äganderätt är en viktig förutsättning i ett demokratiskt samhälle, inte minst i ett samhälle vars ekonomiska system är marknadsekonomin. Förfoganderätten över den personliga egendomen är en central tes i vårt samhälle. Utveckling och tillväxt i samhället är beroende av det viktiga incitament som äganderätten utgör. Det är inte någon tillfällighet att alla de demokratier historien känner också har varit marknadsekonomier med en självklar rätt till personligt ägande. Öststatssocialismen visar på avskräckande exempel, där äganderätten inte varit det fundamentala för samhällssystemet. Äganderätten har också hitintills haft en stark ställning i vårt land. Detta förhållande vill vi i folkpartiet fortsätta att värna om. Hur definieras då äganderätten? Jag vill citera professor Ingemar Hedenius, som har gett sin analys som jag vill instämma i: ”Termerna äganderätt, ägare och egendom bildar i logisk mening en familj.

Jag har önskat, fru talman, att i mitt anförande lägga stor vikt vid den principiella inställningen till äganderätten, eftersom motionärernas förslag om en friköpsrätt innebär en icke obetydlig inskränkning i den enskildes äganderätt, ett förhållande som vi från folkpartiet avvisar. Tas första steget genom att bryta upp principen om äganderätten inom detta område blir steg två lätt att ta och gå vidare, t.ex. inom bostadsområdet. Skall, för att ta ett exempel, hyresgästerna överta bostadsfastigheten i egenskap av boende under flera generationer? Vad anser socialdemokraterna om den principen? Lagutskottet har — det framgår av handlingarna — under en lång beredningsperiod behandlat motionerna i detta ärende, som inte enbart tar upp frågan om friköpsrätt utan även andra viktiga åtgärder för skydd av jordbruksarrendatorers investeringar, vilket också är en nog så viktig fråga. Där ställer ett enat utskott upp för en förnyad utredning. Det föreligger en folkpartimotion av Bengt Harding Olson, där det bl.a. föreslås en översyn av reglerna för besittningsskyddet, och tillsammans med m-motionen föreslås vidare en utredning om ändringar i arrendelagstiftningen. Jag återkommer senare i mitt anförande med ställningstagande till dessa två motioner. Flera av de remissinstanser som yttrade sig över friköpsutredningen har gått emot förslaget om friköp. Det gäller då — som tidigare har sagts här — exempelvis domstolarna och Uppsala universitet. Jordägareförbundet har sagt att en lagstiftning kan få den konsekvensen att man från jordägarhåll dels söker återta arrenderätten, dels söker nya former för upplåtelse. Dock framhöll man att arrendeinstitutet behövs också i framtiden, och man ville värna om detta. Från annat håll, från länsstyrelsen i Kristianstads län — dvs. majoriteten — och från fyra arrendatorsföreningar i södra Sverige, däribland Willands arrendatorförening, har man tillstyrkt när det gäller en lagstiftning om friköpsrätt. Vid en hearing som lagutskottet hade i samband med behandlingen av detta ärende framkom bl.a. från domänverket att man har bjudit ut ett antal arrendegårdar, dock utan resultat. Det fanns ingen köpare. Kammarkollegiet, som representerar svenska kyrkan, redovisade att det fanns en plan för friköp av arrenden. Min slutsats är att det finns planer för att på frivillig väg sälja ut arrenden. I en tvistefråga som denna finns det självfallet två parter. Den part som under många år har arbetat för en lagstiftning är de arrendatorer som har brukat jorden i flera generationer. Deras önskemål är naturligtvis betingade av både familjära och sociala skäl. Jag vill också starkt understryka att jag hyser stor förståelse för denna grupp av människor, men även för de arrendatorer som ej kan hänföras till gruppen historiska arrendeägare. Ånyo vill jag upprepa att det dock har funnits möjligheter som jag tidigare redovisat, till friköp. Jag inser att det handlar om människor som själva — nu eller i tidigare släktled — har brukat sina arrendegårdar under så lång tid att de anser sig kunna göra anspråk på arrendet. Det är förståeligt och mänskligt att de strävar efter att få till stånd den trygghet för framtiden som ett ägande hitintills alltid har inneburit i svensk rättspraxis. Men att tvångsvis skaffa sig äganderätt blir i realiteten ett expropriationsliknande förfarande som strider mot nuvarande lagar. Expropriation har hitintills varit förbehållen för att tillgodose det allmännas — dvs. samhällets — krav. I expropriationslagen finns det noga angivet när så kan ske. Det kan avse t.ex. tätbebyggelse, samfärdsel, vatten och avlopp, framdragande av kraftledningar osv. Men denna fråga handlar ju om ett privaträttsligt förhållande mellan enskilda parter. Det handlar om ett förvärv av en enskild från en annan enskild. Om vi tittar i backspegeln kan vi konstatera att arrendatorernas ställning i det svenska samhället har stärkts åtskilligt, inte minst efter jordabalkens tillkomst 1972. Besittningsskyddet har stärkts. Förköpsrätt har också införts. Jag menar att den här utvecklingen måste ske inom arrendeinstitutets ram. Det måste också bli frivilliga överenskommelser, där man ser parterna som jämbördiga företrädare, som i andra avtalssammanhang. Sammanfattningsvis, fru talman, är det beklagligt att utskottet inte har kunnat enas om de väsentliga utvecklingsfrågor inom arrendeinstitutets ram som har framställts i den av mig tidigare nämnda folkpartimotionen 1987 89:L504. Den enda nu gemensamma uppslutningen från utskottets sida gäller förslaget om en utredning om skydd för investeringar i arrendestället. Det är nödvändigt och mycket bra, men det är beklagligt att övriga partier i utskottet inte har tillstyrkt motionsförslagen om besittningsskydd, arrendators vårdnadsskyldighet och arrendeavtalets längd — frågor som har tagits upp i den nämnda folkpartimotionen. Av moderatmotionen framgår att man vill att en utredning skall se över arrendelagstiftningen. Jag anser att en väl fungerande arrendemarknad kan bidra till arrendegårdarnas utveckling och ett lönsamt brukande. Den avreglering av svenskt jordbruk som vi nu står inför motiverar att svensk arrendelagstiftning bör vara så utformad att marknadskrafterna kan få ett större spelrum. Arrendeinstitutionen har en mycket stor betydelse för svenskt jordbruk, vilket är angeläget att framhålla i dag. Ett beslut om en översyn av arrendelagstiftningen totalt sett från dessa utgångspunkter borde ha varit ett naturligt steg för lagutskottet. Jag yrkar bifall till nämnda motioner och därmed också till reservation 3. När det gäller den avgörande principiella frågan om förköpsrätt för historiska arrenden yrkar vi i folkpartiet avslag. Vi avvisar kategoriskt kravet på tvångslagstiftning. Det socialdemokratiska majoritetsförslaget om ett tillkännagivande till regeringen om att en lag skall tillkomma i syfte att förändra enskilt ägande vilar på oriktig grund och innebär en tvångslagstiftning som helt strider mot svensk rättstradition och svensk rättsuppfattning. Förslaget är dessutom mycket opreciserat, utom vad gäller att lagstiftningen skall avse både jordbruksoch bostadsarrenden. Frågor reses. Hur många arrenden avses? Vad avses med bostadsarrenden? Hur blir det med konsekvenserna på fastighetsmarknaden? Hur skall kravet på ett enkelt men, som det står i utskottsskrivningen, från rättssäkerhetssynpunkt tillfredsställande inlösenförfarande som garanterar båda parters åsikter om skälig ersättning tillgodoses? Ja, var finns denna goda cigarr? Och Europakonventionen — skall vi bryta ut den från det avtal som vi har slutit? Frågetecknen är alltså fler än klargörandena. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till den gemensamma reservationen nr 1 från moderaterna, folkpartiet och centerpartisten Martin Olsson, till reservation nr 3 samt i övrigt till utskottets hemställan i detta betänkande.
Fru talman! Genom lagstiftning har arrendatorernas ställning gentemot jordägarna successivt stärkts. Centern har stått bakom denna utveckling och har i flera fall varit pådrivande. Exempel på markanta förstärkningar av arrendatorernas ställning är bl.a. införandet av besittningsskydd och av förköpsrätt för arrendatorn om fastigheten bjuds ut till försäljning. Det successiva stärkandet av arrendatorernas ställning har skett för att dels öka arrendatorernas trygghet, dels få en rimlig balans mellan jordägares och arrendatorns rättigheter och möjligheter att hävda sin rättigheter, dels för att göra en sådan avvägning att förutsättningarna för en fungerande arrendemarknad inte begränsas. Även om delade meningar kanske synes prägla det betänkande från lagutskottet som vi nu behandlar vill jag först peka på vad vi är helt ense om. Vi är nämligen helt ense om att — trots att inga motionskrav föreligger här — begära att frågan om skydd för arrendatorernas investeringar på arrendestället prövas och leder till förslag om förstärkningar. Vi erinrar om att lagutskottet redan 1984 uttalade sig för en utredning om detta. Men lantbruksstyrelsens översyn av frågan har ännu inte lett till lagstiftning. Dessutom har representanter för såväl arrendatorerna som jordägarna och LRF vid de hearings som vi har haft i utskottet framfört synpunkten att det finns behov av regler som skyddar arrendatorns investeringar och att man från båda hållen är beredd att medverka till en sådan reglering. Till skillnad från eventuell friköpsrätt för innehavare av så kallade historiska arrenden — det är den mest uppmärksammade frågan i betänkandet — skulle ett ökat skydd för arrendatorns investeringar komma alla arrendatorer till godo och inte endast en viss grupp av dessa. Innan jag går in på frågan om friköpsrätt vill jag framhålla att vi inom centern motsätter oss de krav som framställs i reservation 3 av folkpartiet, eftersom strävandena i denna reservation och i de motioner som reservationen bygger på närmast är att försvaga arrendatorernas ställning. Detta framgår av att flertalet remissinstanser, främst de som företräder arrendatorerna, har avstyrkt de motioner som reservationen bygger på. Frågan om rätt till tvångsmässigt friköp av vad som kan anses vara historiska arrenden har under flera år tilldragit sig stort intresse inte bara bland dem som direkt skulle beröras utan även i övrigt. Anledningen till detta är att vi i vårt land av tradition endast har haft rätt att tvångsmässigt ta i anspråk mark för samhällets behov genom expropriation. Däremot finns inte rätten att expropriera för enskilda ändamål. Införandet av friköpsrätt skulle därför vara något helt nytt och främmande för vårt lands tradition med respekt för äganderätten. För att få klarhet i om det fanns tillräckligt speciella skäl för införande av en friköpsrätt och om det var möjligt att få ett från rättssäkerhetssynpunkt tillfredsställande inlösensförfarande, stödde vi från centerns sida 1983 kravet på att en utredning skulle tillsättas för att pröva frågan. I betänkandet från friköpsutredningen, framlagt 1986, anges skäl både för och emot införande av en friköpsrätt. Argument för en friköpsrätt var bl.a. att förhållandet mellan jordägare och arrendatorer inte alltid är tillfredsställande och att den känslomässiga bindningen till arrendestället kan vara mycket stark när samma släkt har brukat och förbättrat arrendestället under flera generationer. Det påpekades även att ägande innebär större trygghet än ett arrende och att både arrendeersättning och investeringsfrågor ibland vållar problem. Skälen emot överväger dock klart. Utredningen har anfört ett tiotal starka skäl, och jag vill nämna några inför dagens riksdagsbeslut. Utredningen konstaterar att arrendators rättsställning är stark genom det direkta besittningsskyddet, som liknar det som hyresgäster har. Friköpsrätten skulle innebära ett expropriationsliknande förvärv av enskild från annan enskild. Utredningen konstaterar att expropriation endast är — och bör vara — tillåten för det allmänna. Det skulle dessutom vara svårt att avgränsa den krets av arrendatorer som skulle anses vara innehavare av historiska arrenden. En lag skulle oundvikligen få ett drag av godtycklighet och förutsätta ett större mått av skälighetsbedömning än som är önskvärt. Utredningen konstaterar också att en eventuell lag skulle stå i strid med hittillsvarande inriktning av lagstiftningsarbetet på arrendeområdet, som har syftat till att stärka arrendatorernas ställning inom ramen för arrendeinstitutet och inte genom en tvångsvis friköpsrätt. Det skulle därför fordras starka skäl för att frångå denna princip. Utredningen hade även funnit att det var ett bland arrendatorerna mycket begränsat intresse för införande av en friköpsrätt, framför allt genom att redan planer på införande av en friköpsrätt skulle skapa oro på arrendemarknaden och att stämningen mellan jordägare och arrendatorer riskerade att bli infekterad. Utredningen hade låtit två berörda riksorganisationer yttra sig under utredningsarbetet, nämligen dels LRF, som organiserar både arrendatorer, självägande aktiva jordbrukare och markägare med utarrenderad mark, dels Sveriges jordbruksarrendatorers förbund, SJA. Båda dessa organisationer avstyrkte redan då planerna på en friköpsrätt. Mot bakgrund av vad som framkommit under utredningsarbetet rekommenderade centerns riksdagsgrupp 1986 vår representant i utredningen Lennart Brunander att avstyrka förslaget om friköpsrätt och i stället föreslå att arrendatorernas skydd för gjorda investeringar på arrendestället skulle stärkas. Med två röster mot en avstyrkte utredningen förslaget om införande av friköpsrätt.' Vid den bedömning som riksdagen nu skall göra är det väsentligt att ta del både av de fakta som framkommit i utredningen och av remissinstansernas synpunkter. Samtliga remissinstanser utom fyra lokala arrendatorsföreningar i södra Sverige samt majoriteten i länsstyrelsen i Kristianstads län motsatte sig införande av en friköpslag. Bland alla dem som motsatte sig en friköpslag vill jag nämna domstolar, Uppsala universitet, domänverket, kammarkollegiet, som företräder svenska kyrkan i markfrågor, och lantbruksstyrelsen men även LRF och Sveriges jordbruksarrendatorers förbund. Det blev alltså en mycket klar majoritet både från remissinstanser som ser frågan ur rättslig synpunkt, och från remissinstanser som närmast har att se frågan från jordbrukets och landsbygdens synpunkter. Det är uppenbart att stödet för en friköpslag då var mycket begränsat. Trots att utredningen framlades för tre år sedan och remissbehandlingen för länge sedan avslutats, har regeringen varken lagt fram något förslag eller meddelat att den inte avser att låta förslagen leda till något regeringsförslag. Det vanliga förhållandet i riksdagen är ju att i vart fall majoriteten brukar avvisa motioner som berör ett område som har utretts och remissbehandlats, med motiveringen — som vi känner igen — ”att riksdagen inte bör föregripa regeringens ställningstagande”. Men nu har situationen alltså blivit den motsatta. Regeringen förhåller sig passiv och synes ha avvaktat att riksdagen skulle uttala sig för eller emot ett av både utredningsmajoriteten och remissinstanserna avstyrkt förslag om friköpsrätt. Under riksdagsbehandlingen har vi dels haft hearings, dels på andra sätt försökt sätta oss in i frågan. Jag har tillsammans med min partikamrat Stina Eliasson besökt flera arrendatorer tillhörande Willands arrendatorförening för att få en bild av läget. Vi fann många anmärkningsvärda och otillfredsställande förhållanden. Förståelsen för att många arrendatorer som lever under sådana förhållanden har drivit kravet på friköpsrätt ökade självfallet när vi tog del av dessa förhållanden. Jag räknar dock med att det skall kunna bli en avsevärd förbättring, om skyddet för arrendatorernas investeringar ökas, som utskottet enhälligt begär. Hur behjärtansvärt det än kan vara med de krav som har framställts och att jag förstår den situation som många har levt i, hoppas jag att det inom ramen för utvidgningen av nuvarande arrendatorslagstiftning skall kunna bli ett system där även dessa arrendatorers ställning stärks på ett tillfredsställande sätt. Detta har lett till att jag tillsammans med mina medreservanter har funnit att de starka skäl som både utredningen och remissinstanserna har framfört mot en lag om tvångsmässigt förvärv av arrendeställen, klart visar att en sådanlag inte bör införas. Både av rättsliga skäl och av de olika praktiska skäl som har framkommit bör det stå helt klart att arrendatorernas ställning i vårt land skall skyddas genom arrendelagstiftningen, som vi hoppas snart skall kompletteras med skydd för arrendatorernas investeringar. Genom detta hoppas vi att alla arrendatorer, oberoende av om de betraktas som historiska eller inte, skall få en starkare ställning. Ser vi på majoritetens motivering för att nu begära ett förslag om friköpsrätt, finner vi att majoriteten är synnerligen osäker om hur lagen skall utformas och anser att det nu, trots utredningen, inte föreligger underlag för hur den slutliga regleringen bör utformas. Majoriteten kan inte heller ange vilka arrenden som skall anses vara historiska. När det gäller ägarkategorier som skulle tvingas sälja har det mest talats om fideikommissen eller tidigare fideikommiss, men undantag kan i så fall inte göras för flertalet av andra typer av jordägare, t.ex. svenska kyrkan och dess arrendeställen. Även om det finns enskilda församlingar eller pastorat som gärna skulle avyttra arrendeställen på frivillig väg har kammarkollegiet, som företräder kyrkan, under remissbehandlingen klart sagt nej till en rätt för arrendatorer att tvångsvis friköpa kyrkans arrendegårdar. Fru talman! Centern har alltid slagit vakt om landsbygdens och jordbruksbefolkningens intressen. Vi har i olika sammanhang framfört krav på att domänverket och svenska kyrkan skall vara positiva till att genom markförsäljningar bidra till uppbyggande av enskilda jordbruk. Vi har alltid i våra re formkrav respekterat äganderätten, och detta måste vara vägledande även i dagens riksdagsbeslut. Själv har jag under många år i riksdagen när det gällt både jordförvärvslagen och fastighetsbildningslagen krävt större hänsynstagande till de mindre och minsta jordbrukarnas intressen och skydd för deras ägande. Om riksdagen i dag begär en lag om friköpsrätt går man inte bara emot en utredning, som har försökt klargöra frågeställningarna, och en nästan enhällig remissopinion, utan även emot en överväldigande majoritet av dem som friköpsrätten skulle vara till för, nämligen arrendatorerna. Jag vill nämna att Sveriges jordbruksarrendatorers förbund i en särskild skrivelse till lagutskottet har betonat sitt avståndstagande från lagstiftningen och redovisat att man har gjort en enkät bland sina medlemmar som utvisat att 85 90 av medlemmarna tagit avstånd från införande av en sådan lagstiftning. Fru talman! Det skulle vara synnerligen anmärkningsvärt om riksdagen trots arrendatorernas motstånd skulle begära en lag om tvångsvis friköpsrätt. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 1.

Fru talman! Det betänkande, LU6 från lagutskottet, som nu behandlas tar upp frågor som berör olika saker på arrendeområdet. Här tas bl.a. upp frågan om friköpsrätt vid historiska arrenden samt bostadsarrenden. Här berörs också arrendatorns vårdnadsoch underhållsskyldighet liksom jordägares självinträde. Investeringsfrågornas betydelse för jordbruksarrendatorerna tas också upp i detta betänkande. Frågan om friköpsrätten vid historiska arrenden är den fråga som under en följd av år har intresserat och engagerat många riksdagsledamöter från olika partier i deras motionsskrivande. Även riksdagens frågeinstitut har flitigt använts för att få svar på frågan: När får vi en lagstiftning om friköpsrätt för arrendatorer när det gäller historiska gårdsarrenden och bostadsarrenden? Med begreppet historiska arrenden avses i huvudsak arrenden lydande under staten, kyrkan, fideikomiss, akademier och stiftelser. När det gäller de arrenderade jordbruken i Sverige har man uppskattat att mindre än 5 90 kommer att beröras av en lagstiftning. I de allra flesta fall har jorden brukats av arrendatorer under en lång följd av år. Det kan påvisas att dessa markområden, som fortfarande är utarrenderade, varit föremål för arrendering inte bara under hela 1900-talet utan även under 1800-talet — ja, även så långt tillbaka i tiden som på 1700-talet. Mycket historiskt skulle kunna tas fram i frågor om friköp vid historiska arrenden. Låt mig bara peka på några årtal. 1789 var årtalet när bönderna i detta land blev ägare till fast egendom. Då kunde innehavare av kronohemman köpa dessa och bli självägande liksom skattebönder. Frälsebönder och andra legotagare ställdes utanför jordreformen. År 1869 väcktes en motion i Sveriges riksdag om att frälsebönder skulle få friköpa sina gårdar. Frälseägarna lyckades få de lagstiftande att avstyra det framlagda förslaget. Jag vill påminna om jordkommissionen som arbetade under åren 1918 1923 och där man bl.a. framförde önskemål om friköp av arrendejordbruk och mark till bostäder. Liksom tidigare misslyckades man med att få gehör för tanken att ge frälsebönderna ett positivt besked om ett friköp. Även under senare delen av 1970-talet, liksom under första delen av 1980 talet, har frågan om friköp av historiska arrenden varit föremål för utredning. Den senaste utredningen avlämnade sitt betänkande 1986. Jordbruksoch bostadsarrendatorer har tålmodigt arbetat i generationer för att få friköpa sina arrendegårdar och arrendebostäder, där arrendet faller under s.k. historiska arrenden. Värdet av all den mark som i generationer tillhört dessa arrendegårdar har av arrendatorerna arbetats upp och därmed också givits det värde jordbruksarrendet representerar i dagsläget. För de flesta av dessa brukare av arrendegårdarna upplevs det som tungt och orättfärdigt att på den plats där man vuxit upp och i dag brukar jorden — och ser en ny generation växa upp — inte kunna äga det man brukar. Det borde inte vara förvånande för någon att man då eftersträvar och aktivt arbetar för att uppnå den trygghet för sig själv och sin familj som ett ägande av jordbruksfastigheten innebär. För merparten är det naturligt med en friköpsrätt, i synnerhet som man är klar över att de som skulle ha brukat jorden är passiva brukare och inte har visat något intresse för marken under generationer. De krav som från dessa arrendatorers sida under decennier rests på en friköpsrätt begränsar sig till de s.k. historiskt betingade ägaresituationerna och kan därför inte betraktas som något generellt ingrepp i fysiska personers äganderätt. Vad det i själva verket handlar om är att eliminera de kanske sista resterna av ett feodalt system och bereda arrendebrukare en möjlighet att förvärva lagfart på den jord som de själva i generationer röjt, brukat, bebyggt och bebott och som de i många fall till väsentlig del äger. Det är många som anser att friköpsrätt vid historiska arrenden är en viktig befolkningsrättslig fråga för familjejordbrukare och andra i bygder som hållits i osjälvständighet under meningslösa och utmönstrade beskattningsförhållanden eller klassindelningar från gångna århundraden. Förutom jordbruksarrenden bör alltså även bostadsarrenden bli föremål för friköp. Det finns inga avgörande skäl som talar mot en sådan lösning. Även inom kategorin bostadsarrendatorer är förhållandena stundtals sådana att det finns anledning att lagfästa en rätt till friköp. Vi kan alla läsa om hur vissa feodala kvarlevor finns, bl.a. i Västsverige. Det måste ankomma på oss alla att med en lagstiftning hjälpa dessa människor, även om de inte är många, att få friköpa sina bostäder, då de kan visa på att deras släkt haft ett mångårigt boende på platsen, vilket ibland kan dokumenteras ända till 1700-talet. Fru talman! Denna dag kan bli en historisk dag. Vi kan — om riksdagen följer lagutskottets majoritet — i dag ta det första lilla men mycket viktiga steget mot en lagstiftning för människor som troget och tålmodigt under generationer arbetat för att få friköpa den jordbruksfastighet, eller den mark med bostad, där de haft sin utkomst och sitt boende. Om riksdagen bifaller lagutskottets hemställan, att hos regeringen beställa ett lagförslag om bl.a. friköp av historiska arrenden, kommer en stor orättvisa snart att vara historia. Det skall erkännas att lagstiftningen på arrendeområdet successivt förbättrats under de senaste åren. Nu går vi vidare från utskottets sida. Investeringsfrågorna är av stor betydelse för jordbruksarrendatorerna. Många arrendatorer har under årens lopp gjort stora investeringar för att kunna följa med i utvecklingen på jordbrukets område. Utskottet har haft ett sammanträffande med företrädare för bl.a. jordägare, jordbruksarrendatorer och LRF. Dessa har framhållit att det finns ett stort behov av regler som skyddar arrendatorernas investeringar. En lagreglering om investeringsfrågorna är därför nödvändig. Under punkten Övriga frågor i utskottets betänkande behandlas två motioner. I en av motionerna föreslås att en utredning tillsätts med uppgift att föreslå ändringar i arrendelagstiftningen syftande till en bättre fungerande arrendemarknad. Den lagstiftning — menar utskottet — vi i dag har fyller högt ställda krav på båda parter. Utskottets uppfattning är att en översyn för dagen därför inte är påkallad. Den andra motionen tar upp frågan om förbättringar för jordägaren till självinträde samt precisering av jordbruksarrendatorernas vårdnadsplikt. När det gäller jordbruksarrendatorernas vårdnadsplikt finner utskottet, i likhet med flera remissinstanser, att dagens lagstiftning fungerar till belåtenhet. Något behov av förändringar är därför inte aktuellt. Detta gäller också förslaget om jordägarens självinträde. Som jag tidigare nämnt har under senare år en hel del förbättringar gjorts på arrendeområdet för att stärka jordbruksarrendatorernas ställning. Det kan inte komma i fråga, menar utskottet, att nu — som motionärerna önskar — medverka till att försämra lagstiftningen till nackdel för arrendatorerna. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i lagutskottets betänkande på samtliga punkter och avslag på de till utskottsbetänkandet fogade reservationerna.

Fru talman! Owe Andréasson uppehöll sig i sitt anförande kring Gustav III:s föreningsoch säkerhetsakt av år 1789. I betänkandet Friköp vid historiska arrenden står på s. 94 att frågan om friköp från en historisk synpunkt ingående har utvecklats av Willands arrendatorförening med anknytning bl.a. till 1789 års föreningsoch säkerhetsakt. Vidare står: Enighet föreligger dock om att det inte låter sig göra att i lagstiftning knyta an till dessa förhållanden. Nog därom. Jag fick uppfattningen att Owe Andréasson menade att historiska arrendatorer skulle ha ett sämre skydd än alla andra arrendatorer i Sverige. Låt " mig med anledning av detta återigen gå till nämnda betänkande, s. 90. Där står: Man kan inte påstå att dessa arrendatorer har en osäkrare ställning än andra. Samma skyddsregler gäller ju för dem som eljest. Snarare torde det vara så att innehavare av historiska arrenden i praktiken har suttit säkrare än andra arrendatorer med kortare innehav. I tidningen Land från förra veckan står under rubriken Riksdagen inne på farlig väg: ”Arrendatorerna har mycket starkt skydd i lagstiftningen. Att därpå medge att särskilda friköpsregler ska gälla för historiska arrenden öppnar för stor godtycklighet i tillämpningen. Det svenska arrendesystemet är för bra både för näringen och för hugade nystartare för att genom klåfingriga politikers agerande riskera sitt rykte och dessutom kunna hamna i Europadomstolen. Riksdagen bör alltså avstå från att ge regeringen i uppdrag att ta fram förslag till en ny lag.” Är Owe Andréasson motståndare till själva arrendeinstitutet som sådant? Det fanns en glidning i Owe Andréassons uttalande, så jag undrar: Är betänkandet ett första steg mot expropriation av all arrenderad mark i Sverige? Om man är negativt inställd till passivt jordägande måste det ju innebära att man är motståndare till arrenden. Jag bara ställer frågorna.
Fru talman! Jag anser att Owe Andréasson gick förbi flera av de frågor jag ställde i mitt anförande. Jag vill därför upprepa dem. Vad avser utskottsmajoriteten med ordet bostadsarrenden? Jag vill erinra om att domänverket vid en hearing klart uttalade sig emot att sälja ut bostadsarrenden och på så sätt gynna vissa människor på fastighetsmarknaden. Den utredning Owe Andréasson själv har varit med i och som försöker definiera begreppet historiska arrenden kom också fram till att det var mycket osäkert vilka arrendatorer som avsågs. Utredningen sade att begreppet skulle bygga på vissa jordägarkategorier, viss utarrenderingstid vad gäller jordägarna och viss tids innehav i fråga om arrendatorerna. Ett system som bygger på dessa komponenter skulle dock bli något komplicerat. Jag vill med anledning av detta be Owe Andréasson att än en gång precisera begreppet historiska arrenden. Jag anser också att Owe Andréasson har förbisett den viktiga gruppen bestående av andra arrendatorer, vilken bl.a. togs upp i folkpartimotionen. Det gäller att se till att dessa arrendatorers ställning förbättras och att jordägarna och arrendatorerna själva inom arrendeinstitutets ram kan få fram bättre möjligheter för arrenden. Detta är en fråga som Owe Andréasson gled förbi alltför enkelt enligt min uppfattning. Utskottet borde ha ställt upp på förslaget om en utredning med uppgift att se över frågan om en arrendelag samt de regler som gäller inom arrendeinstitutets ram.
Fru talman! Jag vill knyta an till en fråga som jag tog upp i mitt anförande och som Owe Andréasson inte alls nämnde, nämligen vilka åsikter de som är berörda har om förslaget till lagstiftning. I min hand har jag den skrivelse som lagutskottet har fått från Sveriges jordbruksarrendatorers förbund, som organiserar jordbruksarrendatorer i hela vårt land. Förbundet hade haft tillfälle att yttra sig över utredningen, men ansåg efter den hearing vi hade i våras att detta var en så viktig fråga att man under sommaren eller hösten skickade in en skrivelse till oss. Man betonade i skrivelsen att organisationen som sådan är motståndare till att denna lagstiftning införs. Man hänvisar, som jag nämnde i slutet av mitt huvudanförande, till en undersökning man har gjort bland förbundets medlemmar och enligt vilken 85 Jo av SJA:s medlemmar tog avstånd från förslaget att lagstadga om friköpsrätt i enlighet med det som Owe Andréasson reserverade sig för i den utredning som ligger till grund för dagens ställningstagande. Jag vill fråga Owe Andréasson: I vilket annat fall skulle man genomföra en lagstiftning som man anser vara till förmån för en grupp emot viljan hos den överväldigande majoriteten av denna grupp? Har detta förekommit vid något annat tillfälle?

Fru talman! Allan Ekström frågar om det är meningen att all utarrenderad jord skall gå på försäljning. Jag talade ju från talarstolen om vilka det gällde, nämligen arrenden lydande under kyrkan, staten, akademier, fideikommiss och stiftelser. Det är på detta område vi rör oss, icke någon annanstans. Vi tar ju i dag inte ställning till lagstiftningen i sig, utan vi — utskottsmajoriteten och, hoppas jag, även riksdagsmajoriteten — begär att regeringen skall komma med en lagstiftning. Allan Ekström läste ju upp vad som skrivits om Europakommissionen, så jag behöver inte ta upp detta ytterligare en gång. Det frågas också om kyrkan och staten. Representanter från kyrka och stat har ju, när vi har träffat dem, sagt att de inte är motståndare till en lagstiftning. De vill gärna sälja, och de har alltså inget emot att göra det. Men de anser trots detta inte att vi skall ha någon lagstiftning. ”Vi inom centern”, sade Martin Olsson i sitt anförande från talarstolen. Om jag inte har uppfattat det fel råder det delade meningar inom centern på det här området. Det är väl främst de som har varit på plats, fått ta del av problemen och tagit intryck av hur kanske framför allt de arrendatorer som lyder under fideikommiss har det, som tagit ställning för en friköpsrätt för dessa arrendatorer. Det har ofta också de som bor i närheten gjort.
Fru talman! Jag frågade Owe Andréasson om hans inställning till arrendeinstitutionen som sådan. Skall det vara krav på identitet mellan ägande och brukande? Jag fick ingen reaktion på den uppfattning som redovisades i tidningen Land av den 24 november 1989. Samma dag fanns det i annonsbladet ATL en artikel under rubriken Extremister för friköpsrätt. Där heter det: ”En friköpslag gynnar bara ett fåtal bönder men sätter hela arrendemarknaden i gungning. En lag som i stället skyddar arrendatorns investeringar skulle däremot komma hela arrendatorgruppen till godo. Den åsikten har Sveriges jordbruksarrendatorers förbund, SJA, som nu verkar tvingade att ta strid för arrendeinstitutet snarare än att leverera batalj mot jordägarna.” Det finns här alltså en påtaglig oro från alla möjliga håll för att socialde mokraterna i själva verket är på väg att förstöra själva idén med arrendeinstitutet. Något svar på det fick jag inte.
Fru talman! Först till det faktum att jag nämnde centern i mitt anförande. Jag nämnde centern i de sammanhang där centern har stått enig. Jag nämnde att vi har varit pådrivande när det gällt att få till stånd förbättringar av arrendelagstiftningen, jag nämnde att vi stod bakom kravet 1983 att den här frågan skulle utredas och jag nämnde avslutningsvis i mitt anförande att vi alltid har slagit vakt om landsbygdens och jordbruksbefolkningens intressen. När jag talade om reservationen gjorde jag det i jagform. Jag har inte gjort någon som helst sammanblandning av de frågor som partiet är enigt om och de frågor där jag liksom övriga är medvetna om att det inom centern finns olika uppfattningar. Man redovisar kyrkans inställning på ett vilseledande sätt om man säger att man har träffat representanter för församlingar eller pastorat som inte har någonting emot att sälja. Jag sade i mitt anförande att det säkert finns församlingar och pastorat som vill sälja arrendeställen. Men det avgörande här är om det skall införas en tvångslag som tvingar kyrkan att sälja arrendeställen. I remissyttrandet från kammarkollegiet, som företräder kyrkan, har man klart tagit avstånd från en tvångslagstiftning — det råder inga som helst tvivel om det. Jag fick inget svar på frågan, varför man nu vill begära en lagstiftning som 85 Jo av de berörda, alltså medlemmarna i Sveriges arrendatorers förbund, klart har uttalat sig emot.
Fru talman! Owe Andréasson redovisade inte, tyckte jag, några principiella skäl för en eventuell tvångslag och inte heller vad som ligger bakom skrivningen i betänkandet. Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga om vad som avses. Enligt majoritetens förslag får regeringen faktiskt mycket fria händer. Jag vill särskilt fråga vad som menas med ”ett enkelt men från rättssäkerhetssynpunkt tillfredsställande inlösensförfarande samt bestämmelser som garanterar en ur bägge parters synpunkt skälig ersättning”. Hur skall detta krav tillgodoses, Owe Andréasson? Jag vill ha ett preciserat svar på det. Det som Owe Andréasson sade i sitt anförande om de övriga motioner som kommit från folkpartiet och moderaterna om att förbättra lagstiftningen inom arrendeområdet var inte riktigt korrekt. Domänverket och Sveriges jordägareförbund har faktiskt tillstyrkt förslaget att se över vårdnadsplikten. De har också tillsammans med kammarkollegiet sagt sig vara positiva till att se över arrendelagstiftningen. Det är ju ett förslag som majoriteten förkastar. En viktig fråga gäller också möjligheterna för jordägaren själv i den här arrendefrågan. Jag vill också att Owe Andréasson skall utveckla vad talet om bostadsarrende betyder — hur många är det och vad gäller det för någonting?
Fru talman! Om det här får några negativa effekter på arrendeinstitutet är det i dag för tidigt att uttala sig om. Motståndarna till ett förslag tar ibland fram sådana synpunkter. Man säger t.ex. i det här fallet att kommer lagstiftningen till stånd kommer arrendeinstitutet att försvinna och det blir ingen utarrendering. Man får vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser av sådant. Låt mig påminna om att vi för några år sedan hade en debatt här i kammaren om löntagarfonderna. Man sade då från det parti som Allan Ekström tillhör att alla företag skulle flytta ut ur Sverige och att vi skulle få stor arbetslöshet här. Jag ställer bara frågan: Vi har löntagarfonder — hur är det i dag? Jag menar alltså att man inte skall dra förhastade slutsatser av det här. Här sägs att det är fråga om en tvångslag. Nej, det är helt frivilligt — den arrendator som vill köpa får köpa; den som inte vill köpa slipper. Det är inget tvång. Det är många av arrendatorerna, bl.a. de som arrenderar av domänverket, som säkert inte kommer att friköpa, beroende på att de är till åren komna, beroende på att det är fråga om så stora gårdar att det skulle kosta många miljoner, beroende på att de inte vill betala sådana summor och beroende på att de tycker att de har det bra som det är. Men de av arrendatorerna som har det allra sämst är de som lyder under fideikommissen. Martin Olsson säger att 85 96 av arrendatorerna säger att de inte vill ha detta. Men fråga då de 5 90 som ligger under de historiska arrendena — de utgör bara 5 96, till skillnad från 15 96 — så får vi se vad vi får för resultat!

Fru talman! I alla tider har frågor som rör jordfördelningen varit en källa till konflikter och givit upphov till mycket starka känslor. Vi vet att de under historiens gång har orsakat såväl inbördeskrig som uppror, revolutioner och kolonialkrig. Att ha makt över sitt eget liv är för många människor än i dag en fråga om tillgång till jord att bruka. Att äga jord som andra tvingas bruka åt en är ett uttryck för makt, och ofta innebär det förtryck. Vi talar gärna om vårt eget lands historia som de fria, självägande böndernas historia. Den svenske bonden har lyfts fram som symbol för allmogen, dvs. allt folket. Han har också fått avlösa vikingen som den nationella symbolen. De feodala maktoch ägandestrukturer som rådde i övriga Europa från 1000-talet och på vissa håll ända in på 1800-talet betraktar vi gärna som för oss och vårt land främmande. Den här historiebeskrivningen är ytlig och falsk. Den förtiger att det här i vårt land rådde ett slavsamhälle långt in på 1000-talet genom att ge intryck av träl var detsamma som avlönad jordbruksarbetare. Den förtiger de jordlösa torparnas och dagsverksarbetarnas, backstugesittarnas och tjänstehjonens historia, och den förtiger den rättslöshet och otrygghet som än i dag är en verklighet för många arrendatorer. Den förtiger att det har funnits och på vissa håll alltjämt finns feodalherrar. Vi tror också gärna att den nödvändiga omfördelning av jord som skett här i Sverige har passerat smärtfritt och varit rättvis och att den är fullt genomförd. Vi vill ju gärna se oss som bättre än andra i det här fallet. Vi har ju inte haft vare sig bondeuppror eller torparstrider, åtminstone inte som i Mellaneuropa på 1500-talet eller för den skull i Finland i början på detta århundrade, för att nu bara nämna några exempel. Men skiftesreformerna, som pågick i 200 år, upplevdes nog av många av dem som var inblandade som fruktansvärda övergrepp och ledde till personliga tragedier. Alla tyckte nog inte heller att resultatet blev rättvist precis! Owe Andréasson har beskrivit detta tidigare i sitt anförande. Frågor som berör ägande, makt och fördelning av jord går alltså aldrig spårlöst förbi. Jorden föder oss, men ägandet, dvs. besittningen av jorden, förbittrar och förblindar oss, och den orsakar både bokstavligt och bildligt ett lidande — förr och nu, överallt i världen. Jag tror inte att någon av oss tycker något annat än att Indiens bönder, Perus indianer och Brasiliens lantarbetare har rätt till jord att bruka och leva av och att de har rätt att äga den jorden. Åtminstone de flesta av oss kan nog enas om att en rättvis fördelning av jorden är både nödvändig och avgörande för att det skall vara möjligt för u-ländernas människor att försörja sig och för att deras levnadsförhållanden skall bli värdiga. Men har då dessa principiella ställningstaganden med Sverige i dag att göra? Jo, fru talman, det har de faktiskt. Vi skall nämligen i dag fatta beslut om huruvida vi skall göra upp med en av de sista resterna av feodalismen i Sverige, huruvida vi skall göra det möjligt att skapa rättvisa för några hundratal arrendatorer och om vi skall genomföra en sentida jordreform. Vi skall besluta om huruvida vi äntligen skall vara villiga att rätta till missförhållanden som gäller jord och jordägande och som i många fall går upp till 200 år tillbaka i tiden. Frågan är om människor vars släkt i generationer har arrenderat jord och bostad av samme ägare, skall få rätt att köpa den jord han och hans släkt brukat och vuxit samman med. Det handlar inte om arrenden över huvud taget, det handlar inte om gratis överlåtelse utan om en rätt till friköp av historiska arrenden. Det är viktigt att poängtera detta. Det är nu mer än tio år sedan vpk först gjorde riksdagen uppmärksam på problem i samband med arrenden av mark och bostadshus. Sedan dess har vi åtskilliga gånger i motioner krävt friköpsrätt för historiska arrenden. Under senare år har vi till vår tillfredsställelse fått sällskap i kampen för friköpsrätten av både socialdemokrater och centerpartister. Jag vill i detta sammanhang särskilt uppmärksamma Owe Andréassons insats, som jag tror har varit av stor betydelse för att socialdemokraterna nu har tagit ställning för rätten att friköpa historiska arrenden. Motståndet är dock så gott som massivt från de borgerliga partiernas sida. Det är beklagligt, fru talman, att det nu inte är ett enigt utskott som står bakom lagutskottets betänkande. Dock är det väl för mycket begärt att mo deraterna, om så bara en endaste gång, skulle ställa sig på de svagares sida och försvara deras rätt till trygghet och ägande. Hur kan exempelvis folkpartiet i sin argumentation mot rätten att friköpa historiska arrenden använda liknelsen mellan hyreslägenheter och bostadsrätter? Ena dagen talar de sig varma för att hyresgäster i hyreshus skall kunna friköpa sina lägenheter och omvandla dem till bostadsrätter, för att sedan, som i dag, motsätta sig att några arrendatorer skall få rätten att friköpa de gårdar de bebott och odlat i generationer. Detta är mig en fullständig gåta. Den så omhuldade rätten till egendom gäller uppenbarligen enligt folkpartiet och moderaterna endast för somliga. I det här fallet gäller det bara dem som besitter väldigt stora egendomar, exempelvis fideikommissarier, kyrkan och domänverket. I reservationen som också undertecknats av centerpartister tas dessutom till brösttoner. Det talas om expropriationsliknande tvångsförvärv och angrepp på annans ägande, det talas om tvångslagstiftning. Tidigare i ett anförande hör vi t.o.m. talas om stöld. Det är inte någon måtta på vilka förfärligheter dessa jordägare skulle drabbas av om arrendatorerna fick rätt att friköpa gårdarna. Nej, det är mycket som är märkligt i denna argumentation, fru talman. Att liberalerna skulle vara de som längst skulle slå vakt om de feodala herrarnas ställning i det här landet hade jag faktiskt inte väntat mig. Precis de argument som förs fram i reservationen använder sig de stora jordägarna av i Sydamerika när det blir tal om jordreformer där. Det hela är närmast pinsamt. Från vissa håll har det hävdats att det inte behövs någon friköpsrätt. Exempelvis menar kyrkans företrädare, som är stora jordägare, att deras arrendatorer inte vill friköpa. Att därför dra slutsatsen att det är onödigt med rätt till friköp av historiska arrenden är fel. Säkerligen har priset spelat stor roll för arrendatorernas intresse av ett friköp när det gäller de tidigare nämnda exemplen. Sätts priset efter marknadsvärde och inte efter brukningsvärde tvingas nog tyvärr många arrendatorer att tacka nej till friköp. Nej, fru talman, nödvändigheten av att friköpsrätten blir lagstadgad och reglerad är uppenbar. Det finns arrendatorer som envist nekas friköp i många decennier. Därför är det med stor tillfredsställelse jag nu yrkar bifall till lagutskottets betänkande och avslag på reservationerna. Nu ankommer det på regeringen att utforma förslag på lagstiftning och därefter återkomma till riksdagen. Jag förutsätter att regeringen nu verkligen bemödar sig och inte förhalar frågan utan snarast presenterar en proposition i riksdagen. En av de sista feodala kvarlevorna har då försvunnit från vårt land. Fru talman! Det kan tyckas som en tanke, men kanske är det bara en tillfällighet: senare i dag skall vi ta ställning till kungadömets avskaffande. Vilken dag blir vi mogna att helt och hållet göra upp med feodalismen i Sverige?
Fru talman! Elisabeth Persson sade med styrka i rösten att vi nu äntligen skall göra upp med det feodala system som råder i Sverige. Jag måste tillbakavisa dessa synpunkter. Friköp handlar om frivilliga åta ganden mellan den som säljer och den som köper varan. Det är den liberala uppfattningen. Vi tillämpar inte ett tvångsförfarande sådant som Elisabeth Persson vill stå för. Elisabeth Persson glömmer också helt och hållet bort den Europakonvention som Sverige har anslutit sig till. Vi har gjort ett klart ställningstagande för att fysisk och juridisk persons rätt till egendom skall lämnas oinskränkt. Jag vill än en gång säga till både Elisabeth Persson och Owe Andréasson att ett köpeavtal bygger på frivillighet, att den ena parten vill sälja och att den andra parten frivilligt kan köpa. Det kommer den här lagen inte att innebära. Det är på samma sätt med fallet med hyreslägenheter. Också det bygger på att det finns en som frivilligt vill sälja och en som frivilligt vill köpa. Det är folkpartiets inställning. Jag skall inte bemöta de andra frågorna. Jag vill bara säga att den friköpslinje som nu drivs av kommunisterna och socialdemokraterna innebär ett expropriationsliknande förhållande. Då är det inte längre fråga om frivillighet. Vi i folkpartiet tycker att människor frivilligt skall få avgöra om de vill sälja eller köpa.
Fru talman! Ulla Orring säger: Vi tycker att människor frivilligt skall få avgöra om de skall sälja eller köpa. Ja, men det är ju faktiskt på det sättet att här har de här människorna velat få köpa i långliga tider, men de har inte fått göra det! De har inte kunnat komma fram på frivillighetens väg, därför att starka ägarkrafter har gått emot detta. Ulla Orring glömmer också de historiska orsaker som ligger bakom. Det handlar många gånger inte alls om glasklara ägarförhållanden, utan det är i några av de här fallen urgamla tvister som ligger bakom. Det hjälper inte hur ofta Ulla Orring upprepar försöket att logiskt ursäkta sitt ställningstagande om tvångsförfarande. De som verkligen har utsatts för tvånget är faktiskt de arrendatorer som har velat friköpa sina gårdar men hindrats att göra det. Jag skulle faktiskt vilja uppmana Ulla Orring att läsa en bok av Väinö Linna som heter Högt bland Saarijärvis moar. Där beskrivs på ett otroligt fascinerande sätt just hur det kan ha gått till med brukandet av jorden, vems arbete som har skapat värdena osv. Jag är övertygad om att Ulla Orring skulle få sig en tankeställare om hon satte sig in i Jussi Koskalas levnadsöde.
Fru talman! Jag behöver inte alls ursäkta mitt ställningstagande, Elisabeth Persson. Folkpartiets ställningstagande är att värna om äganderätten. Det är något ganska självklart för oss liberaler. Jag vill erinra Elisabeth Persson om att det har funnits möjligheter för den här gruppen av arrendatorer också att friköpa sina ställen. Det har jag redovisat i mitt anförande. Jag tycker också att Elisabeth Persson gör saken alldeles för enkel för sig genom att helt hoppa över de övriga krav som vi från folkpartiet har framfört, om jordägarens självinträde, om vårdnadsplikt och förlängning av ar rendeavtal — allt som finns dokumenterat i reservation nr 3, som Elisabeth Persson inte har velat ställa upp för. Jag tycker det är ett ensidigt ställningstagande Elisabeth Persson gör i den här debatten. Vii folkpartiet är för äganderätten, och den äganderätten bygger på att den som vill sälja skall kunna göra det frivilligt. Det skall inte ske under tvång, vilket det här förslaget kommer att innebära.

Fru talman! Jag har redan instämt i Allan Ekströms anförande, men jag tycker det finns anledning att göra det ytterligare en gång. Nog tycker jag att det var litet oförsiktigt av Owe Andréasson att avfärda farhågorna om effekterna av lagstiftningen med att jämföra med löntagarfonderna. Om vi har något allmänt, stort problem i Sverige i dag, så är det vårt näringslivs brist på vilja att investera i Sverige och svenska företags stora investeringar utomlands i stället. I betänkandet finns en mening med följande lydelse: ”Också arrenden som i framtiden fyller kraven bör således kunna ge rätt till friköp.” Den formuleringen, i kombination med det oerhört starka och på senare tid än starkare besittningsskyddet, tycker jag är mycket anmärkningsvärd. Den blir ännu mer anmärkningsvärd när jag hör att Owe Andréasson säger att det här är det första, lilla steget i lagstiftningen på det här området. Fru talman! Förslaget till friköpslag är ett skamgrepp på Sveriges självägande bönder och på jordägarna. Därmed är det också till skada för arrendeinstitutet som sådant med dess stora antal duktiga arrendatorer. Fru talman! Jag har emellertid närmast begärt ordet för att något uppehålla mig vid arrendelagstiftningen främst ur jordbrukspolitisk synpunkt. Detta betänkande har nämligen inte varit på remiss i jordbruksutskottet — en anmärkningsvärd brist, tycker jag, eftersom hela lagstiftningen i så hög grad berör jordbrukspolitiken över huvud taget. Ungefär hälften av Sveriges åkerjord brukas som arrende. Det är många olika slags arrendeformer, från fasta, långvariga gårdsarrenden till korta upplåtelseformer av mer eller mindre fast slag. Generellt kan man säga att för brukarnas del har arrendeformen ett lågt pris jämfört med förräntningskostnader av marknadspriset på jordbruksfastigheter. Detta innebär att för många jordbrukare — framför allt gäller det nystartande jordbrukare — är arrende av en jordbruksfastighet den enda realistiska utvägen att etablera sig som bonde. Det är alltså mycket viktigt att vi har en fungerande arrendemarknad med ett utbud av åkermark som kan upplåtas med fasta, helst långa kontrakt som ger de avtalsslutande parterna möjlighet till en fast planläggning och som ger trygghet i tillvaron. De senaste årens ändringar i arrendelagstiftningen har konsekvent och ensidigt gynnat arrendatorernas ställning i ett avtalsförhållande. Besittningsskyddet har stärkts intill omöjlighet för jordägaren att byta arrendator eller att ens ibland återinträda som brukare på sin egen gård. Arrendator kan ställa sådana krav på tvångsmässiga åtgärder som följer av bestämmelserna om byggnadsskyldighet eller skyldighet att utföra täckdikning på arrendestället som omöjliggör för jordägaren att erhålla en acceptabel förräntning på i jord bundet kapital. Dessa ensidiga åtgärder har skapat en obalans på arrendemarknaden. Konsekvensen har blivit att utbudet av arrendejord för framför allt långa, fasta avtal har minskat. Jordägarna vågar helt enkelt inte arrendera ut sin jord genom avtal som ger arrendatorn ett suveränt övertag. Detta har medfört att samarbetet mellan jordägare och arrendatorer tagit andra former. Man skriver i stället mycket korta avtal, eller andra former av avtal för att försöka kringgå lagstiftningen. Denna utveckling är klart skadlig för båda parterna på arrendemarknaden. Därmed är den också skadlig för hela samhället. I min och Ingvar Erikssons motion 1988/89:L504 tar vi upp de här frågorna. Jag anser att det nu är hög tid att analysera konsekvenserna av den gällande lagstiftningen och att göra erforderliga ändringar. Härvidlag måste utgångspunkten vara att det skall finnas en avtalsfrihet för båda parter. Ett mycket stort — och det har sagts flera gånger i dag — antal remissvar ger oss stöd för de här synpunkterna. Herr talman! Jag önskar bifall till reservation 1 liksom också till reservation 3.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon stor debatt med Carl G Nilsson utan bara säga, att när jag talade om det första lilla steget, ville jag förklara vad det innebar. Nästa steg blir lagstiftning.

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet, LU6, med rubriken vissa arrendefrågor, tas frågan om arrendatorers rätt till friköp av historiska arrenden upp. Under den senaste allmänna motionstiden väckte jag själv en motion i ärendet, L501. I denna pekade jag på historiska orsaker till de rådande förhållandena och angav också skäl till varför jag anser det vara både viktigt och befogat att denna grupp arrendatorer ges möjlighet att friköpa sina arrenderade gårdar. Rätten till friköp borde egentligen vara helt naturlig, i synnerhet som vanligt enskilt ägande ej berörs. Det historiskt betingade ägandet av arrendegårdar har sitt ursprung i förhållanden som rådde och beslut och bestämmelser som fattades under för länge sedan svunna epoker. Det borde därför vara en självklarhet att reglerna och lagarna även på detta område får en utformning som svarar mot dagens samhällsförhållanden. Avfolkning och tomma bygder har ibland blivit följden av historiskt betingade ägarkategoriers grepp över bygder och befolkning på många håll i vårt land. Det är viktigt att dessa förhållanden ändras. Om det skall vara möjligt att värna och vidareutveckla jordbruk och bygder, är det viktigt att den aktuella befolkningen i de berörda bygderna ges möjlighet att själv fatta de avgörande besluten. Det nu rådande ägarsystemet är helt och hållet att betrakta som ett passivt ägande utan någon fysisk koppling till de aktuella fastigheterna och bygderna. Det är viktigt att peka på att det endast är ca 1 200-2 500 jordbruk i vårt land som har denna historiskt betingade bakgrund och således kan komma att omfattas av en reform av detta slag. Även om antalet kan synas ringa i relation till det totala antalet jordbruk i vårt land, utgör inte minst den historiska bakgrunden för dessa aktuella jordbrukare ett fullt berättigat skäl till att vi i dag fattar beslut i enlighet med majoritetens förslag. Den i detta fall aktuella befolkningsgruppen har ju också under sekler arbetat och verkat för rätten till självständighet och självägande. Det är nu hög tid att dessa strävanden bär frukt. I debatten har man till vissa delar gått i från att behandla endast det historiska ägarmotivet, vilket i huvudsak har varit motivet för de aktuella motionerna. En förändrad lagstiftning på detta område borde faktiskt medverka till att ägandet breddas och att en form av koncentrerat ägande minskar. Sedan utredningen Friköp vid historiskt arrende lades fram har ytterligare motiv som talar för friköpsrätt framkommit. Först kan nämnas den alltmera kritiserade inställningen till passivt ägande och långvarigt dödsboägande. Även kampanjen ”Hela Sverige skall leva” talar för det riktiga i att befolkningen på landsbygden ges möjlighet till utkomst och arbete. Även med hänsyn till detta är det viktigt att den aktuella befolkningsgruppen ges full bestämmanderätt över sin egen framtid. Utvecklingen står absolut inte stilla. Ständigt kommer nya krav och bestämmelser. I dag är sådana krav och bestämmelser aktuella för jordbruksarrendatorer och även andra lantbrukare, inte minst beträffande miljösidan och djurskyddet. Det tarvas ständigt nya investeringar på såväl byggnadssidan som marksidan. Dagens förhållanden gör det mycket svårt att klart fastställa vem det egentligen är som har ansvaret för att dessa investeringar kommer till stånd. Dessa problem och andra likartade leder ofta till tvister mellan ägare och arrendator. Vid självägande uppkommer naturligt nog inte tvister av denna art. Det institutionella ägandet torde i allt väsentligt strida mot vedertagna principer om den enskildes rätt och möjlighet att socialt, kulturellt och näringsmässigt utveckla sin egen bygd och sitt eget jordbruk. Sambandet mellan brukande och ägande, som ofta anses viktigt , har på grund av detta historiska förhållande helt satts ur spel. Detta självklara samband måste ses som en livsnerv och en livsnödvändighet i varje lantbrukarfamiljs och varje jordbruks liv. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till majoritetens förslag vad gäller friköpsrätt vid historiska arrenden.

Herr talman! Det finns både jordbrukspolitiska, sociala och regionalpolitiska skäl att friköp av dessa arrendegårdar skall få komma till stånd. Så skrev f.d. ordföranden i jordbruksutskottet Einar Larsson och hans centerpartistiske partivän Lennart Brunander i en motion till denna riksdag 1983. Dagens företrädare för centerpartiet, Martin Olsson, litar inte på sina jordbrukspolitiska förgrundsgestalter. I en motion till årets riksdag talas det om starka skäl för ett införande av en friköpsrätt i det fall då arrendet har innehafts av arrendatorn och hans släkt under flera generationer. Motionärerna anser att en sådan lösningsrätt inte bör innebära någon orimlig inskränkning av äganderätten. Motionen har undertecknats av bl.a. Bengt Harding Olson, folkpartiet, som tidigare har varit åklagare. Min fråga till Ulla Orring lyder: Litar inte folkpartiet på sina juridiska experter och sakkunniga? Herr talman! Det är ett historiskt beslut som vi snart skall fatta om friköp av s.k. historiska arrenden. Om lagutskottets förslag vinner bifall, vilket allt talar för, har riksdagen klart och entydigt uttalat att de kanske sista resterna av ett feodalt system skall avskaffas. Det finns därför anledning att sätta in denna fråga i ett historiskt perspektiv. För att understryka på vilken bräcklig grund den äganderättsprincip vilar som nu konservativa kretsar i vårt land med sådan envetenhet hävdar, får vi gå tillbaka till drottning Kristinas dagar på 1600-talet, denna drottning som lättsinnigt strödde omkring sig förläningar till sina gunstlingar. Förvisso lyckades Karl XI genom sin berömda reduktion dra in en del av dessa förläningar till kronan, men han nådde inte ända fram. Många adelsmän, som i stor omfattning hade lagt frälsebondejord under sig, instiftade fideikommiss, vilket innebär att ätten inte får sälja jorden. Adeln skulle för all framtid behålla sin överhöghet över bönderna. Än i dag gäller i stor utsträckning sådana bestämmelser. Det handlar alltså de facto inte om någon inskränkning av någon annans äganderätt, utan om en utvidgning av äganderätten och en myndighetsförklaring av enskilda människor, vilkas vardag till stor del har styrts av feodalsamhällets lagar. Det handlar om jordbruksbefolkningen under publika ägoslag och adelns fideikommiss från 1700-talet. Det handlar om generationers kamp för friköp av sina fädernegårdar och därmed enskilt ägande för en större krets. Det handlar om brukarna i de bygder som ställdes utanför de skatteköpsreformer som är grunden för nästan all enskilt ägd jordbruksmark sedan århundraden tillbaka. Det bör påpekas att en fideikommissinnehavare inte äger jorden utan innehar arrendestället med fideikommissrätt, vilket är en väsentlig skillnad. I princip kan sägas att för mer än 200 år sedan avlidna inte får avhända sig något slag av jordäganderätt till de kommande fideikommissarierna. Vid den tiden förelåg knappast äganderätt till frälseböndernas gårdar i den mening som gäller i vår tid för självägande jordbrukare. Det handlar inte om någon lag som ger en privatperson rätt att expropriera någon annan privatpersons mark. För att illustrera detta kan vi genomföra följande tankeexperiment. Tänk om all jord i vårt land ägdes av fideikommiss sedan 1700-talet eller i alla fall sedan flera hundra år tillbaka och alla Sveriges bönder var underlydande arrendatorer, att de vore styrda av arrendekontraktsbestämmelser med allt vad detta innebär. Skog och jakt var fråntagna alla jordbrukare.

Naturligtvis inte!” På ägarsidan har ingen nu levande människa eller dess förfäder någonsin brukat eller bebott de här gårdarna det nu rör sig om. Naturligtvis gäller detsamma domänverket, kyrkan och andra publika ägare. I detta sammanhang kan nämnas att riksdagen 1980 gav kronotorparna i Norrland oförbehållsam rätt att friköpa sina odlingslägenheter med byggnader, vilka låg under domänverkets förvaltning. Mumien går igen, skulle man sammanfattningsvis kunna säga om de inlägg som försvarat en gammal feodal kvarleva här i dag. År 1869 väckte lantmannarepresentanten Ola Jönsson i Kungshult en motion med krav på utredning om frälsejorden i Skåne. Motionen väckte en storm av indignation inom skånska jordägarkretsar och den konservativa tidningspressen rasade. Greve Arvid Posse uttalade farhågor för inbördeskrig därest Ola Jönssons motion om en undersökningskommission om frälsejorden i Skåne blev tillsatt. I dag, herr talman, hotar inte den samlade konservatismen i Sveriges riksdag med något inbördeskrig. Nej, nu är det Europakommissionen för mänskliga rättigheter som är det vapen med vilket man bygger upp bastioner till försvar för privilegiesamhället. Vad säger då Europakommissionen till försvar för den äganderätt som här åberopas? Jo, förutom det som är citerat har man här valt att plocka ut de avsnitt som gagnar de egna syftena. För att lägga till det både Allan Ekström och andra säkert har läst men som det inte passar deras syn att här framföra skall jag hjälpa dem på traven med nödvändiga kompletteringar. Kommissionen konstaterar att ett verkligt skydd för äganderätten förutsätter att ägaren har en viss rätt till ersättning om han berövas sin egendom. Det finns inte någon som har ifrågasatt rätt till ersättning för dem som i det här fallet genom friköp får avstå en del till någon annan. Samtidigt har kommissionen understrukit att staten har ett betydande mått av frihet — ”a wide margin of appreciation” — att själv bedöma om en balans föreligger mellan berörda intressen. I ett för denna diskussion intressant rättsfall från Storbritannien kom kommissionen fram till slutsatsen att det inte var fråga om brott mot artikel 1. Däremot kan det i reservation 1 åberopade Sporrongoch Lönnrothmålet inte sägas vara särskilt relevant för de begränsade fall av friköpsrätt vi nu diskuterar. Utvecklingen har inneburit att allt mindre av det samlade kapitalet i ett jordbruk utgörs av jordägarskapet. Vid de historiska arrendena är brukarens ekonomiska insats i form av djur och rörelsekapital, maskiner och inventarier, grundförbättringar i mark och byggnader ofta dubbelt så stor som jordägarens insats. Exempel, mycket färska sådana, visar att arrendatorer vid gods i såväl Västergötland som Skåne svarar för 95 96 av kostnaderna för ombyggnadsoch investeringsarbeten. Herr talman! Arrendatorer vid s.k. historiska arrenden vill i stor utsträckning friköpa sina gårdar, men vissa konservativa krafter anser att allt skall förbli vid det gamla. Detta påminner i mycket om den berömda s.k. Hamil tonska slutsatsen, dvs. det av lundaprofessorn Bengt Lidforss i uppsatsen Akademiska undantagsgubbar återgivna yttrandet av nationalekonomen Gustaf Hamilton.

Men, herr talman, jag är övertygad om att riksdagen om en stund fattar ett beslut som innebär att enskilda människor, som i generationer röjt, brukat och bebyggt den jord de i stora delar redan äger, skall av Sveriges folkvalda församling få sin slutgiltiga myndigförklaring.

Herr talman! Jag skall inte gå in på Bengt Silfverstrands omfattande resonemang i den här frågan, men mitt namn nämndes i början av hans anförande, och det var det som föranledde mig att begära replik. Jag vill göra ett klarläggande, eftersom Bengt Silfverstrand försöker framkalla bilden av att jag skulle ha frångått centerns ståndpunktstagande. År 1983 väcktes det flera motioner om att det skulle tillsättas en utredning om friköpsrätt. En av de motionerna väcktes av några centerpartister, med jordbruksutskottets dåvarande ordförande Einar Larsson som första namn, vill jag minnas. Bland motionärerna fanns då även Lennart Brunander. Som jag sade i mitt huvudanförande, var vi för att frågan skulle noggrant prövas av en utredning. Utredningen tillsattes, och när den hade arbetat i några år hade den fått fram ett omfattande material och gjort bedömningar av både positiva och negativa sidor med en eventuell lag om friköpsrätt. Lennart Brunander var vår representant i utredningen, och eftersom han nu inte är i kammaren vill jag tala om att han vid ett sammanträde med centerns riksdagsgrupp redovisade de skäl både för och emot som utredningen kommit fram till. Det är skäl som jag i stort sett återgav i mitt huvudanförande, så dem skall jag inte försöka hinna med på de här tre minuterna. Mot bakgrund av de många skall vi säga praktiska problem som fanns med införande av friköpsrätt och mot bakgrund av att en sådan var något främmande för svensk rättstradition — det fanns många fler anledningar också — blev Lennart Brunanders ställningstagande att han inte ville biträda förslaget om införande av en friköpsrätt. Det är precis den uppfattning han framförde då som jag har hävdat under lagrådsbehandlingen av denna fråga. Detta har lett till att jag är en av reservanterna.
Herr talman! Bengt Silfverstrand lägger ord i vår mun som vi inte har sagt, nämligen att allt skall förbli vid det gamla. Det är faktiskt inte så, Bengt Silfverstrand. Jag vill också ta upp Bengt Silfverstrands påstående att vi i folkpartiet inte litar på våra egna. Jag har i denna debatt ganska klart redovisat för den motion som Bengt Harding Olson och Karl-Göran Biörsmark står bakom och i vilken man verkligen vill gå vidare inom arrendeinstitutets ram för att förbättra villkoren. Vi vet att arrendeinstitutionen har en väldigt stor betydelse för det svenska jordbruket. Vi vet också att jordbruket kommer att genomgå stora förändringar. Därför har vi i denna reservation från folkpartiets sida, som tyvärr inte utskottets övriga politiska partier ställt upp på, velat se över hela arrendelagstiftningen för att förbättra villkoren, både för arrendatorer och för jordägare. Det står jag fast vid. Sedan vill jag upprepa vad jag sagt så många gånger, att beträffande folkpartiets inställning till äganderätten är det ett starkt krav i vårt parti att respektera äganderätten. Det är intressant att Bengt Silfverstrand är kapabel att tolka Europakonventionen. Det har inte utskottets majoritet klarat av.
Herr talman! Bengt Silfverstrand gjorde i sin historiska exposé hänvisningar till drottning Kristina som delade ut förläningar. Det skulle då ha relevans i dagens lagstiftningsärende. De nuvarande fideikommissen är inga förläningar. Innehavaren kan härleda sitt innehav till ett vanligt köp eller — i något enstaka fall — byte i en tidigare generation. De fideikommiss som tidigare förlänats drogs in under reduktionen. Bengt Silfverstrand kom också in på Gustav III:s föreningsoch säkerhetsakt av 1789. Som jag sade tidigare skriver man i utredningsbetänkandet om detta: Enighet föreligger dock om att det inte låter sig göra att i en lagstiftning knyta an till dessa förhållanden. Min syn på äganderätten grundar jag på dagens svenska konstitution och rättighetskatalog, som kompletteras av Europakonventionen. Det är faktiskt både avslöjande och betecknande. För mig är Europakonventionen och rättighetskatalogen, som finns både här och i andra konstitutioner i Europa och Amerika, ett skydd för den enskilde. För Bengt Silfverstrand är den ett hinder för staten. Jag har citerat artikel 1 i tilläggskonventionen. Den står också i betänkandet, och den är helt korrekt återgiven. Sporrong—Lönnroth-fallet är en betecknande tolkning av detta, och jag kan även här hänvisa till utredningsbetänkandet, s. 82: ”En friköpsrätt innebär ett expropriationsliknande förvärv, ett förvärv av en enskild från en annan enskild. Expropriation är endast — och bör så vara — tillåtet för det allmänna. Det är en samhällelig rätt. Ett allmänt intresse måste föreligga för att expropriation skall tillåtas. För att en enskild skall tillåtas expropriera, måste hans rätt kunna jämställas med en samhällelig rätt. Så är inte fallet i denna sak. För jordägarna har denna synpunkt en stor principiell betydelse.” Det är min inställning till äganderätten i Sverige.
Herr talman! Eftersom Bengt Silfverstrand så säkert säger sig kunna veta vad som blir effekten av denna lag resp. inte blir effekten, förutsätter jag att han har svaret på de frågor utskottet inte kan besvara, nämligen: ”Vilka krav på släktskap som skall uppställas anser sig utskottet för närvarande inte kunna bedöma. Utskottet är inte heller berett att närmare ange hur länge arrendestället skall ha innehafts inom släkten för att friköpsrätt skall medges.” Det skall bli intressant att höra Bengt Silfverstrands förklaringar av detta. Sedan noterar jag med tacksamhet, herr talman, att Bengt Silfverstrand tolkar Europakonventionen på det sättet att de som blir så att säga föremål för denna friköpslags effekt inte skall behöva frånträda sin jord gratis, utan får betalt för marken.
Herr talman! Det är väldigt svårt att veta centerns inställning i dessa frågor. Vi har hört Martin Olsson gå emot förslaget och Sven-Olof Petersson varmt plädera för det som utskottsmajoriteten står bakom. Jag kan spä på ytterligare. I ett brev från centern i Ale till centerns partiledning den 26 juli i år skriver man: Under en följd av år har ett antal torpare under baron X försökt på olika sätt friköpa sina torp. Vi hoppas att du och din riksdagsgrupp är med partierna s och vpk och stöder förslaget. Det behövs ett klarläggande: Var står centerpartiet? Ulla Orring säger att folkpartiets inställning till ägandet är klar. Vilken inställning då? Är det den som företräds av Bengt Harding Olsson och Karl-Göran Biörsmark och som säger att starka skäl talar för ett införande av friköpsrätt, eller är det som Ulla Orring säger, ett hot mot äganderätten? Till moderaterna vill jag bara notera att jag inte har gett mig på att tolka Europakonventionen, i motsats till vad de själva gjort. Jag har bara velat nyansera de mycket ensidiga påståendena, i vilka man faktiskt mer eller mindre direkt säger att detta är grundlagsstridigt. Jag noterar att det inte finns något som helst stöd för den uppfattningen i de rättsfall som hittills förevarit i angränsande fall. Det mest kända är det åberopade från Storbritannien. I detta rättsfall handlade det, precis som det vi nu diskuterar, om att ett antal fastighetsägare klagade över att ett antal andra personer med långvarig nyttjanderätt till dessa fastigheter senare genom en ny lag skulle få rätt att lösa in dem. I det fallet var det mot en otillräcklig ersättning. En sak kan man i alla fall avläsa ur Europakonventionen. Expropriationen som sådan är inte avgörande, utan det avgörande är att den mark som exproprieras skall betalas med en rimlig ersättning. Någonting annat har det i detta fall inte varit fråga om.

Herr talman! I min föregående replik fick jag tillfälle att för Bengt Silfverstrand och övriga beskriva hur vi hade bedömt frågan inom centern. Jag be gärde replik då för att Bengt Silfverstrand något ifrågasatte, i insinuant ton, om jag litade på vad centerns företrädare hade framfört 1983. Därför vill jag redovisa hur man bedömde det då. Man ansåg att det var viktigt att få frågan utredd. Sedan man fått klarhet om konsekvenserna ansåg man det inte lämpligt att stifta en lag. På frågan: Var står centern? kan jag bara säga: 1986, då vi fick en rapport i riksdagsgruppen om övervägandena inom utredningen, rekommenderade centerns riksdagsgrupp Lennart Brunander att gå emot förslaget. Det fanns även då företrädare för partiet som var positiva till en lagstiftning. Detta ser vi också i utskottsbetänkandet och hör helt klart i dagens debatt. Man kan alltså inte ifrågasätta att det finns två olika ståndpunkter inom partiet. Jag ville i min första replik ge bakgrunden till hur frågan har hanterats inom partiet från 1983, då vi ville ha en utredning, och fram till ställningstagandet i dag.
Herr talman! Jag trodde att jag i mitt huvudanförande gjorde ganska klart för Bengt Silfverstrand och övriga var folkpartiet står i den här frågan, men det hindrar inte att jag kan upprepa vad jag sade. Jag för folkpartiets talan i den här frågan. Jag tror att Bengt Harding Olson, som har begärt ordet, själv klart kan redovisa sin inställning till friköpsrätten. Det är för folkpartiets del fråga om att vi inte vill tumma på grundprincipen om äganderätten. Vi kan inte bortse från att en rätt till friköp mot ägarens vilja, i det här fallet mot jordägarens vilja, innebär ett stort ingrepp i den enskildes äganderätt. Detta är en tillämpning som vi i folkpartiet på intet sätt kan acceptera. Jag sade i mitt tidigare anförande att det skett en stor förbättring av arrendatorernas villkor. Det vill vi arbeta vidare på. Folkpartiet vill också se att båda parterna skall vara jämbördiga och att man skall ha kvar arrendeinstitutet. Jag tycker att utskottets beskrivning är mycket opreciserad. Owe Andréasson har försökt att precisera vad han avser med begreppet historiska arrenden, men det är ganska svårt att utläsa av utskottets betänkande. Vii folkpartiet menar att det är ganska lätt att ta nästa steg om man rubbar på äganderätten på det ena området. Vad händer med de övriga arrendatorerna? Jag tycker att Bengt Silfverstrand har varit mycket kallsinning till det förslag som bl.a. Bengt Harding Olson framfört i en motion, och som finns beskriven i vår reservation, nämligen att man skall se över hela arrendelagstiftningen. Jag tycker att Bengt Silfverstrand skulle ha ställt sig bakom detta.
Herr talman! I Europakonventionens tilläggsprotokoll artikel 1 står som första förutsättning: ”Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall lämnas okränkt”. Egendom skall i princip lämnas okränkt, och den går inte att röra. Det finns ett undantag som nämns i första stycket: ”Ingen må berövas sin egen dom annat än i det allmännas intresse”. Dvs. rätten till egendom skall vara okränkt, men man får göra undantag om det sker för tillgodoseende av ett allmänt ändamål sedan det allmänna ändamålet befunnits väga tyngre än skyddet för den enskildes grundläggande rättigheter. Bengt Silfverstrand åberopar vidare ett engelskt rättsfall. I vårt fall föreligger den skillnaden i förhållande till det engelska rättsfallet att det är fråga om en grupp arrendatorer som närmast kan betecknas som företagare. De har en stark social ställning — det är ostridigt — med besittningsskydd, förköpsrätt och överlåtelserätt. Deras ställning är lika stark som alla andra arrendatorers — enligt betänkandet i själva verket en starkare ställning. Så var inte förhållandena i det engelska rättsfallet. Jag hävdar fortfarande att min tolkning är den riktiga. Man kan på goda grunder räkna med att detta är en kränkning av Europakonventionen och därmed indirekt av de svenska fundamentala principerna om äganderättens innehåll och omfattning.
Herr talman! Vi har i alla fall kommit så långt i debatten att det har visat sig att det inom centern och folkpartiet finns starkt delade meningar i den här frågan. Då skall man tala med större försiktighet än vad Ulla Orring gör när hon här säger att vi tummar på grundläggande rättsprinciper. Det är inte alls fråga om detta. När det gäller de fideikommiss som den här diskussionen om friköpsrätt i huvudsak är begränsad till föreligger det inte någon självklar äganderätt. Det kan ingen av de borgerliga företrädarna hävda. De får gå och se efter litet noggrannare. Man kan på minst lika starka grunder hävda en rätt för de människor som har byggt upp egendomsvärde samt kulturella och andliga värden på dessa gårdar, dvs. arrendatorerna. Det är intressant att notera att dagens liberaler inte slår vakt om den gruppen. Jag vill slutligen till Allan Ekström säga att man skall vara oerhört försiktig när man tolkar Europakonventionen och Europadomstolens utslag. Jag har varit det. När man så ensidigt hävdar att vi genom en friköpsrätt skulle bryta mot någon äganderättsprincip får man faktiskt finna sig i att få mothugg och att ledamöter plockar fram fakta i målet. Dessa fakta kan i det rättsliga sammanhanget kompletteras med de bestämmelser som gäller i Sverige. I RF 2:18 finns en föreskrift om att ”varje medborgare vilkens egendom tagits i anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten enligt grunder som bestämmes i lag”. Något krav på full ersättning, eller ersättning motsvarande egendomens marknadsvärde, har däremot inte uppställts i RF. Det handlar både på det svenska planet och på det internationella planet om skälig ersättning. Att ta till så i överkant som Allan Ekström gör kan man åtminstone inte göra så länge det handlar om ett beslut i Sveriges riksdag. Det är fråga om en beställning av en lag, en lag som regeringen skall återkomma till riksdagen med, där man självfallet skall ta hänsyn till de grundläggande äganderättsprinciper som alla partier i Sveriges riksdag, även det socialdemokratiska partiet, står bakom.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Herr talman! Jag skall inte bli långrandig, det tillåter tyvärr inte mina stämband i dag. Jag vill dock säga följande om utskottets hemställan. Det sägs i mom. 1 beträffande investeringar på arrendestället att utskottet hemställer ”att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om skydd för jordbruksarrendators investeringar”. Det är mycket bra, det ställer vi definitivt upp bakom. När det sedan gäller friköpsrätt vid historiska arrenden ställer sig miljöpartiet bakom att regeringen skall komma med ett lagförslag till riksdagen, men med en något annan motivering än den utskottet anför. Miljöpartiet vill ha en fungerande arrendemarknad. Den är viktig av den anledningen att ett arrende ofta är den enda möjligheten som unga jordbrukare har att komma i gång. Om vi haft funderingar på att arrendemarknaden var hotad skulle vi varit betydligt mer tveksamma än vad vi är nu. Men vi talar här om en liten begränsad grupp arrendatorer. Det är institutioner och juridiska personer som är ägare till marken och som inte har brukat jorden på många år. Vi har också hört i debatten att det finns intresserade säljare bland dessa ägare. Miljöpartiets skäl till att stödja detta är att vi vill att en booch brukarplikt skall gälla i en större omfattning än i dag. Vi är också intresserade av att få fram ett ekologiskt jordbruk, och ett sådant jordbruk kräver ofta mindre enheter. Här finns en chans att åstadkomma en del sådana. Miljöpartiet är också mycket mån om att friköpen inte skall vara baserade på spekulation. Nu är miljöpartiets reservation nr 2 en motivreservation, dvs. en annan motivering än utskottets. Den kommer naturligtvis att röstas ned vid kammarens omröstning. Men det är bra att vi kunnat lägga fram en motivreservation vid en begäran av ett lagförslag. Då har vi i förväg deklarerat vilka premisser vi anser skall gälla för att miljöpartiet skall stödja ett lagförslag när det väl kommer till kammaren.

Herr talman! Eftersom jag är en av motionärerna som har gett upphov till detta betänkande, vill jag gärna klargöra bakgrunden något. För mig är det viktigt att värna om en levande landsbygd, där människor kan få fortsätta att bo och leva i den bygd där familjen har bott sedan generationer tillbaka. I många fall rör önskan om friköp endast mindre områden som mera är att betrakta som tomter än som reella jordbruksfastigheter. I de fallen bör en friköpsrätt inte innebära något intrång i den nuvarande ägarens verksamhet. Jag anser att friköpsrätten är särskilt viktig i de fallen. För mig gäller frågan också att värna om arrendatorernas egen historia. Detta är en infekterad fråga, vilket med all tydlighet har framgått av de batten här i kammaren, av massmediadebatten och den debatt som har förts sedan många år tillbaka. Jag har personligen fått en mängd telefonsamtal från enskilda och från arrendeföreningar som uttrycker farhågor inför konsekvenserna för deras del av en friköpsrätt. När jag har förklarat min inställning och mina motiv har det visats stor förståelse för dem. Dessa människor vill också ha en levande landsbygd och de vill inte att bygder skall avfolkas. Flera av dem som ringt har uttryckt att en för arrendatorernas som grupp betydligt viktigare fråga är skyddet för investeringar. Därför tycker jag det är bra att den frågan nu också skall utredas. Det är viktigt att regeringen utformar lagförslaget om friköpsrätt med mycket stor omsorg och att endast de personer där familjen har bott på fastigheten under flera generationer skall omfattas av denna rätt. I betänkandet har det inte gjorts någon tidsangivelse, men det är väsentligt att tidsperioden inte är för kort. Det är viktigt att förslaget utformas så att det inte drabbar andra arrendatorer. Det är väsentligt att ett lagförslag utarbetas så snabbt som möjligt, eftersom denna fråga har stötts och blötts under så många år. När lagförslaget väl har kommit får vi återigen anledning att granska frågan och se om vi kan gå med på detta. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i lagutskottets betänkande LU6.

Herr talman! Jag trodde egentligen inte att det skulle finnas något behov av att jag skulle gå upp och debattera i detta ärende. Många prominenta företrädare har redan lagt fram sina synpunkter. Bengt Silfverstrand har lyckats få upp mig i talarstolen mer eller mindre av tvång. Låt mig säga att frågan om friköpsrätt för historiska arrendatorer är en evig fråga för lagutskottet. Under flera år har jag intensivt arbetat för att försöka hitta en lösning. Vi kan inte ständigt i lagutskottet, år ut och år in, behandla motioner om detta utan att finna någon lösning. Jag vill ha en balanserad lösning — en lösning som är fri från alla övertoner, varav vi har skådat en del här i kammaren under debatten. Mot den bakgrunden formulerade jag tillsammans med en kollega en motion som skulle sätta fart på det här maskineriet igen. Det lyckades uppenbarligen. Motionen innehåller fyra yrkanden, och den är uppdelad i två delar. Tre yrkanden är till fördel för jordägarna. Det handlar om arrendatorns vårdnadsplikt, förlängning av arrendeavtal och jordägarens självinträde. Den andra delen innehåller ett yrkande som är till fördel för arrendatorn. Det gäller ett yrkande om en utredning om förköpsrätt för den mest drabbade gruppen. Det angavs också att det skulle röra sig om en synnerligen begränsad grupp, till skillnad från vad den tidigare utredningen om friköpsrätt har kommit fram till. Formuleringen lyder att det skall vara sådana människor som i flera generationer har bott på och brukat sin mark. Avsikten var, som jag sade, att få en lösning på detta eviga problem. Det skall dock vara en balanserad lösning som kan tillgodose såväl jordägarsidan som arrendatorsidan. När man blickar bakåt och försöker beskåda handläggningen kan man allmänt säga att det är bra att frågan om friköp närmar sig en slutlig lösning. I övrigt tycker jag uppriktigt sagt att riksdagens hantering har varit en stor besvikelse. Jag tycker att man har arbetat på fel sätt. Man borde ha krävt en förutsättningslös utredning, och inte någon form av beställningsverk som majoriteten står för. Man har dessutom åstadkommit en beställning av ett synnerligen ensidigt beställningsverk. Ett av fyra yrkanden har plockats ut, nämligen det som är till arrendatorns förmån och därmed till jordägarens nackdel. Man struntar helt i att plocka fram de tre övriga yrkandena, som är till jordägarens förmån och möjligen till arrendatorns nackdel. Som jag sade tycker jag att det krävs att vi i riksdagen försöker finna en balanserad lösning i frågan, där vi inte ensidigt bara tittar på vad som är viktigt för arrendatorn resp. jordägaren. Allt måste fungera i en helhet. Mitt mål var att åstadkomma en balanserad lösning. Det har blivit destruerat. Jag kunde se en särlösning för den synnerligen minimala undantagsgrupp som de hårt drabbade historiska arrendatorerna utgör. Det rör sig inte om tiotusentals arrendatorer i Sverige, utan en mycket begränsad grupp. Det skulle vara, vilket är viktigt, en engångslösning för dessa personer. Herr talman! När det gäller bedömningen inför framtiden av det här ärendet är jag fullständigt övertygad om — vilket dessutom är en självklarhet — att detta är en utomordentligt het och svår potatis för regeringen. Den har inte utan anledning dröjt länge med att finna en lösning. Det lär inte bli lättare efter det här. Mitt tips, mer eller mindre kvalificerat, är att slutresultatet blir följande: Ingen förköpsrätt, av tekniska skäl. Det kommer antagligen att vara utomordentligt svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta den tekniska lösningen. Det kommer i stället att bli en stärkt investeringsrätt för arrendatorer i allmänhet. När det gäller den kategori människor som vi nu diskuterar får vi bara hoppas att de får en extra stark ställning, som de så väl är i behov av. Oavsett hur det blir, kommer någon form av proposition att läggas på riksdagens, och även på lagutskottets, bord. Oavsett innehåll utgår jag ifrån — och jag lovar själv dyrt och heligt — att den skall utsättas för en synnerligen ingående granskning. Då är rätta tidpunkten att granska detta. Det skall då granskas ur rättssäkerhetssynpunkt. Man skall granska om man trampar på den verkligt viktiga principen om äganderätt. Vi skall också granska så att inte Sverige hamnar vid sidan av Europakonventionen. Ärade meddebattörer! När propositionen kommer får vi möjlighet att mera konkret föra den här diskussionen. Under tiden, och sedermera i eftermiddag, kommer jag att avstå från att rösta i avvaktan på slutresultatet.
Herr talman! Bengt Harding Olsons anförande var ett mästerstycke i att ha olika uppfattningar på en gång, inte bara två utan kanske tre fyra. Först säger han att han känner sig tvingad att gå upp i talarstolen i dag. Sedan säger han att han är besviken över utskottets behandling. Herr talman! Det är mig veterligt första gången jag har fått uppleva att en person, som klart och entydigt fått en motion biträdd på en väsentlig punkt, känner sig besviken över detta, besviken så till den milda grad att han måste hålla ett försvarstal. Detta försvarstal utmynnar i att det inte blir någon friköpsrätt. Sedan kommer den verkliga knorren, när Bengt Harding Olson säger: Jag skall avstå vid voteringen. Det är rätt fantastiskt att en juridiskt skolad person, efter att ha fått en motion biträdd — ett beslut bakom vilket en stabil majoritet i Sveriges riksdag står — menar att det beslutet inte skall respekteras. Till Bengt Harding Olson och andra som har ifrågasatt riksdagens rätt att fatta sådana här beslut vill jag säga att det skulle vara utomordentligt anmärkningsvärt om en regering inte skulle följa riksdagens beslut. På den punkten finns det verkligen anledning att begära en precisering. En annan intressant punkt i Bengt Harding Olsons inlägg var att han sade att man i flera års tid hade arbetat intensivt för en lösning på problemet. I den intensiteten ligger också det mycket klara ställningstagande som Bengt Harding Olson och Karl-Göran Biörsmark har gjort i motionen, att starka sociala skäl talar för införandet av en friköpsrätt. Det är just de sociala skälen som har varit avgörande för det socialdemokratiska ställningstagandet i denna fråga.
Herr talman! Jag är naturligvis inte förvånad över att Bengt Silfverstrand utgjuter sig över vad jag hade att säga här nu. Han påstår dessutom att jag har flera uppfattningar. Det är klart att det är lättare att driva en ensidig uppfattning. Det är svårare att få gehör för en mer balanserad syn, som den jag försökte företräda här. När det gäller vad som kommer att hända i regeringskansliet gjorde jag en markering av de svårigheter som finns när man skall lösa problemet. Men det är som sagt inte min regering som sitter vid makten. Det är Bengt Silfverstrands, så det går bra att beställa den utformning av lagen som Bengt Silfverstrand önskar. Ja, det talas om sociala skäl i motionen. Jag känner för de sociala skälen. Men jag har inte sagt exakt på vilket sätt detta problem skall kunna lösas. Det är jag inte människa att göra. Jag råkar vara jurist, men jag har en ganska ödmjuk inställning till min egen kompetens. Det kunde vara klädsamt på olika håll i denna kammare. Jag avvaktar med intresse den lösning som regeringen skall komma fram till. Jag utgår från att man kan hitta en bra lösning som också tar hänsyn till de sociala skälen, som jag djupt känner för.
Herr talman! Det som Sveriges riksdag om en stund kommer att fatta beslut om är att beställa ett förslag som klart och tydligt innebär en friköpsrätt för ett begränsat antal arrendatorer, nämligen de arrendatorer som har brukat sin jord och bebott sina gårdar under mycket lång tid. Det är alltså en mycket klar och tydlig avgränsning. I det förslaget har socialdemokraterna och vpk instämt. Miljöpartiet får också sägas stå bakom innebörden, liksom delar av folkpartiet och centerpartiet, och sist men inte minst folkpartisten och juristen Bengt Harding Olson. Jag vill uppmana Bengt Harding Olson att ta klar ställning och visa att han kan löpa linan ut och stå för vad han tidigare har motionerat om, när vi om någon halvtimme fattar beslut.
Herr talman! Det är inte så vanligt att man får motioner bifallna i denna kammare. Det har hänt några gånger. Nu skulle jag då framföra ett tack till exempelvis Bengt Silfverstrand, för att han påpekar att min motion har blivit biträdd. Riktigt så enkelt är det inte. Jag har försökt förklara det här. Jag tänker inte upprepa det. Det får Bengt Silfverstrand läsa i snabbprotokollet i morgon. Min motion är inte biträdd. Jag vill ännu en gång poängtera att jag har föreslagit en balanserad lösning, som skall kunna tillgodose båda sidor. Det går alltså inte att plocka något russin här eller där, utan kakan skall avnjutas i sin helhet. Då blir den mest välsmakande. Jag tycker att det borde vara någonting som Bengt Silfverstrand skulle tänka på. Det kanske rent av justitiedepartementet så småningom upptäcker, vilket jag hoppas.

Herr talman! Jag beklagade mig förut över infektion på stämbanden. Tydligen har jag det även i minnesbankarna, eftersom jag glömde att yrka bifall till reservation 2. Det är härmed gjort.

Herr talman! Efter denna långa intensiva debatt kommer vi till ett annat ärende som också berör många människor och där vi har delade meningar. Vi skall ta ställning till förslag mot onykterheten till sjöss. Vi har i dag i riksdagen åter möjlighet att tala om vilken hållning vi har till alkohol och båttrafik och vilka signaler vi önskar ge till regeringen, som nu gör en översyn av frågan om sjönykterheten. Denna debatt är föranledd av en motion väckt av min partikamrat Elver Jonsson och centerpartisten Rune Thorén. Allt fler anammar nu tesen ”alkohol och trafik hör inte ihop”. I och med detta har vi genom åren kunnat flytta fram positionerna. De envisa motionärerna kan se att opinionsbildning här i kammaren och organisationernas arbete ute i landet har varit framgångsrika. Lagstiftningen skärps efter hand. Framför allt gäller detta trafiken på våra vägar. Inom kort skall riksdagen ta ställning till förslag om att gränsen för straffbar alkoholpå verkan ytterligare skall sänkas och att straffbestämmelserna skall få en annan uppbyggnad. Folkpartiet, övriga reservanter från centerpartiet och miljöpartiet samt motionärerna ställer sig bakom en principiell nollgräns när det gäller alkohol och trafik. Motionärerna önskar i yrkande 1 att samma regler som gäller trafiknykterheten på väg också bör göras tillämpliga på trafiken till sjöss. I motionsyrkande 2 tar man upp behovet av information som skall hävda nykterheten vid all sjötrafik. Lagutskottet gjorde förra året ett klart tillkännagivande om nödvändigheten av en översyn av straffpåföljden när det gäller olyckor till sjöss orsakade av alkoholförtäring eller annan berusningsdrog. Folkpartiet tycker att detta var ett bra steg i rätt riktning. Det är otillfredsställande när frihetsstraff endast i undantagsfall utdöms för grov fylleriförseelse till sjöss. Tidigare synsätt har lett fram till en praxis som blivit alltmer ohållbar. Den stämmer inte med människors rättsuppfattning. Riksdagen beslutade också förra året enligt lagutskottets förslag, som innebar ett tillkännagivande till regeringen att huvudstraffet borde vara fängelse och att böter endast utdöms då förmildrande omständigheter kan åberopas. Regeringen har tagit till sig av detta, men är ännu inte klar med sina överväganden. Det har dock meddelats att ett förslag är på väg. Däremot ansåg ett enigt utskott liksom riksdagen förra året att en överföring och tillämpning av promilleregler på sjötrafiken skulle bli för svårbemästrad. Det skulle bl.a. vara svårt att övervaka efterlevnaden, och därför avslogs ett motionsyrkande om införande av promilleregler i sjölagen. Motionärerna återkommer i år i motion L903 yrkande 1 med sin begäran. Folkpartiet är nu berett att ompröva sin tidigare inställning. Vi i folkpartiet tycker att det är viktigt att det från denna kammare utgår klara signaler om hur partierna ser på olika frågor. Det är signaler som regeringen förväntas ta till sig och bearbeta vidare. I dag har vi detta lämpliga tillfälle, och det är märkligt att inte socialdemokraterna och moderaterna i utskottet tagit tillfället i akt att för regeringen och svenska folket uttrycka vad de anser. I och med att de avstår från detta kan signalen bli att de trots allt värnar om rätten till supen på sjön, och så är det väl inte? Det är särskilt olyckligt om riksdagen avstår från att ge signaler till regeringen när man i Nordiska rådet är beredd att diskutera införandet av promilleregler till sjöss. Genom det beslut som riksdagen fattade förra året är regeringen i princip låst och kan inte verka pådrivande. Det blir svårt att föra en förutsättningslös diskussion inom det nordiska samarbetet. Svårigheten att övervaka efterlevnaden av eventuella promilleregler har varit huvudargumentet emot ett införande av sådana. Men vi måste ju erkänna att det inte heller är lätt när det gäller landtrafiken, och jag tror inte att någon här är beredd att avskaffa dessa regler i trafikbrottslagen. Folkpartiet delar dock utskottets uppfattning att förhållandena till sjöss är knepigare i och med den utformning som sjölagen har. Men det kan aldrig vara fel att vi skaffar oss ytterligare kunskap och prövar om det finns godtagbara lösningar för att även införa promilleregler för trafiken på sjön. Utskottets majoritet ger nu tyvärr följande signal, nämligen att utskottet vidhåller sin tidigare intagna ståndpunkt, att promilleregler inte bör införas. Det är vad som står i betänkandet. Klart och tydligt säger nu utskottsmajoriteten ifrån att det inte finns anledning att ens överväga frågan om införande av promilleregler. Har jag tolkat utskottsmajoriteten rätt? En sådan inställning kan vi i folkpartiet inte dela. Därför har vi tillsammans med centern och miljöpartiet reserverat oss för att regeringen i sin översyn av sjönykterheten också skall överväga frågan om promilleregler och, om det är möjligt, lägga fram förslag om ändrade straffbestämmelser i sjölagen. Jag yrkar bifall till reservationen i betänkandet. Utskottet är däremot enigt om motionens yrkande 2 om information. Den kampanj som sjösäkerhetsrådet tillsammans med Systembolaget driver inför sommarsäsongerna är mycket värdefull. Denna tillsammans med rådets mer långsiktiga informationsinsatser har också givit goda attitydmässiga resultat. Temo har gjort en undersökning under tiden den 11—20 september i år. Den visar att det fortfarande är en mycket stor andel, nio av tio, som attitydmässigt tar avstånd från spritkonsumtion på sjön. Kvinnor är mer stränga i sin attityd. Människor har också tagit till sig av sjösäkerhetsrådets kampanj om att alkohol och avsaknad av flytväst orsakar de flesta olyckorna. Likaså är attityden fortfarande sträng till nödvändigheten av att bära flytväst även i lugnt väder. Tendensen är också att användningen av flytväst ökar. Detta har dock inte varit fallet bland dem som har omkommit. Mellan åren 1981 och 1989 har de omkomna nämligen saknat flytväst i 81—92 96 av fallen. Fortfarande är det män över 40 år som sysslar med fritidsfiske från små och öppna båtar med eller utan snurra på skyddat vatten som omkommer i störst antal. I kategorin fritidsfiskare omkommer fler personer i Norrlandslänen än i andra län. Sammanfattningsvis säger sjösäkerhetsrådet att av tio som dör på sjön har åtta druckit alkohol och nio saknat flytväst. Därför är det nödvändigt att rådet kan fortsätta sina kampanjer och sin långsiktiga information. Utskottet har poängterat detta i betänkandet. Därför har vi inte funnit någon anledning att markera något utöver detta. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen som folkpartiet, centern och miljöpartiet står bakom som innebär att vi nu är öppna för att pröva möjligheten att införa promilleregler även i sjölagen.